Fru talman! Jag skulle egentligen kunna nöja mig med att säga att det som Patrik Norinder har sagt inte är några nyheter. Det är de gamla vanliga uppfattningarna. Jag delar naturligtvis inte det synsätt som Patrik Norinder argumenterar utifrån. Jag fäster heller ingen större vikt vid det bevis - den här annonsen - som Norinder försöker framställa. Nog om detta. Däremot finns det två punkter som det kunde vara intressant att höra Patrik Norinder utveckla ett resonemang omkring. Han gör två påståenden. Han definierar det här som en mindre förändring i arbetsrätten. Då kunde det vara intressant att få ta del av hur Norinder och moderaterna resonerar när det är en större förändring i arbetsrätten. Införande av godtycke tycker jag faktiskt är en stor förändring och inte en liten. Han påstår också att den nuvarande lagstiftningen skulle göra det svårt för exempelvis ungdomar och invandrare. Han framställer det som nästintill omöjligt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Det skulle vara intressant att få veta på vilket sätt. Det är väl ändå inte den verkligheten vi möter ute i samhället - att det är just lagstiftningen som är ett problem. Det finns säkerligen andra orsaker. Men Norinder påstår ju detta, och då kunde det vara intressant att få reda på vari detta består konkret i förhållande till lagstiftningen.
Fru talman! Jag måste något lite få kommentera det Carlinge Wisberg inleder med. Han fäster ingen större vikt vid vad Sveriges småföretagare tycker. Jag tycker att det mycket tydligt visar vad Vänstern står för. Man fäster ingen vikt vid Sveriges småföretagare. Inser inte Carlinge Wisberg att det är småföretagsamheten, och företagsamhet över huvud taget, som är grunden för vårt välstånd? Utan företagsamhet skulle vi aldrig ha haft den goda tillväxt vi har här i Sverige. Vi behöver fler och fler småföretagare. Vi behöver fler företagare över huvud taget. Vad gäller frågorna tycker inte jag att detta är någon större förändring i arbetsrätten. Det är en mindre förändring. Här gör vi det lättare för små företagare. Carlinge Wisberg vet att vi har motionerat om betydligt större grepp. Jag tror inte att det är dags att diskutera det nu; vi har inte tid till det. Men jag rekommenderar våra motioner till läsning. Där kan Carlinge se våra förslag. Även övriga kan bara läsa våra motioner så ser de vår politik. Att det blir svårare att komma in för unga personer är inte så konstigt. Man får inget fäste på arbetsmarknaden om man blir den förste som åker ut vid en eventuell neddragning. Konjunkturer går upp och ned - det tror jag även att Carlinge skulle kunna ställa upp på. Efter den här tiden med högkonjunktur kommer det troligen andra tider med lågkonjunktur där företag måste dra ned, och då åker de unga och välutbildade först ut. Man får inget reellt fäste på den svenska arbetsmarknaden. Det är det som ligger till grund för vad jag sade. Även invandrare har samma situation.
Fru talman! Patrik Norinder för ett resonemang kring småföretagarna och säger att jag inte skulle fästa någon vikt vid dessa. Det är naturligtvis en debatteknik från Patrik Norinder som inte stämmer i det här fallet. Vad jag sade var att jag inte fäster någon vikt vid den här annonsen som någon form av bevisföring i förhållande till den lagstiftning vi har att hantera. Jag konstaterar också att Patrik Norinder när han vill införa ett godtycke på arbetsmarknaden inte definierar det som en större förändring utan tycker att det är en mindre. Det tycker jag är en allvarlig signal. Det kanske också är en signal för Miljöpartiet att framöver fundera kring vad man är på väg att hjälpa till att föra in på den svenska arbetsmarknaden när man lierar sig med partier som tycker att godtycke är en mindre förändring. Patrik Norinder för ett resonemang om vad den nuvarande lagstiftningen skulle innebära för problem för dessa grupper när det gäller att komma in på arbetsmarknaden. Fru talman! Jag tror faktiskt inte att Patrik Norinder själv tror på den argumentering han för till torgs.
Fru talman! Låt oss återigen ta upp den annons som Carlinge tog upp. Den är undertecknad av Företagarförbundet, dvs. mikroföretagarnas företrädare i Sverige, och den fäster Carlinge inget avseende vid. Det går inte att tolka det på annat sätt än att han struntar i vad småföretagarna tycker. Jag tror inte att Carlinge är särskilt medveten om en småföretagares villkor. Jag har själv haft förmånen att vara småföretagare i över 30 år, och det är många faktorer som påverkar en företagare. Företagaren, och framför allt småföretagaren, har alltid sitt företags bästa för ögonen. Jag har svårt att föreställa mig att en småföretagare skulle ha godtycke vid en neddragning. En neddragning är en mycket smärtsam process. Det är svårt att lämna någon arbetstagare i det lilla företaget. Man blir goda vänner och står mycket nära varandra, och det är mycket svårt att göra detta. Det är på andra kriterier än godtycke som småföretagaren ser till att någon arbetstagare lämnar arbetsplatsen. Han måste se till företagets bästa. Han måste se till arbetstagarnas kompetens och kunnande.
Fru talman! Eftersom Patrik Norinder visade en tidningsannons från småföretagarna kan jag visa en annan annons. Det är t.o.m. originalet från Aftonbladet. Där tycker Fastighetsanställdas förbund, Handelsanställdas förbund, hotell och restaurangfacket samt Svenska transportarbetareförbundet precis motsatsen till småföretagarna. Jag tycker inte att vi ska föra debatten på den nivån, men Patrik Norinder får gärna kommentera detta. Det jag skulle vilja fråga om är rättstryggheten när det gäller uppsägning av någon i ett företag. Patrik Norinder talar om att vi ska leva i verkligheten. Jag ska först ställa en fråga: Hur många förhandlingar med småföretagare har Patrik Norinder varit med om? Jag kan tala om att jag har varit med om en del i mitt tidigare arbete som ombudsman. Jag vet att man kan göra undantag från turordningslistorna och gör det väldigt ofta. Men man gör det efter en lokal förhandling i en diskussion med den fackliga organisationen och företagaren. Den allvarliga inskränkning som den här förändringen innebär är att endast en part får göra detta i framtiden. Är det förenligt med ett rättssäkert samhälle, Patrik Norinder?
Fru talman! Anders Karlsson! Egentligen spelar det rätt liten roll hur många förhandlingar vi har varit med om. Jag kan dock nämna för Anders Karlsson att jag nu har avslutat det företag som jag har drivit under hela mitt yrkesverksamma liv. Tyvärr blev jag tvingad att säga upp min anställda personal, och det var mycket, mycket smärtsamt. Jag tror att Anders Karlsson blandar ihop olika saker här. Det förslag som vi i dag behandlar rör det lilla företaget, de små företagarna, och det är där problemen finns. I det stora företaget, i den stora industrin - och det kanske är detta Anders Karlsson mest inriktar sig på - har man oftast inga större problem. Där har man anställd personal som på heltid kan sköta sådana här frågor. Där har man en förhandlingsordning med facket. Men så fungerar det inte på det lilla företaget. Det är där vi nu försöker att underlätta för de små företagarna att få behålla kompetens, att få behålla de kunniga medarbetarna - de människor som är så viktiga för att företaget ska kunna drivas vidare. Jag har sagt det tidigare, och jag kan säga det igen: Den lille företagaren månar om sitt företag och sina anställda. Han gör ingenting av godtycke.
Fru talman! Jag vill hänga kvar vid frågan: Varför är då ni som nu vill genomföra denna lagändring så rädda för att det ska finnas en prövningsrätt för de fackliga organisationerna eller arbetstagarparten i den här förhandlingen? Ni säger att det är arbetsgivaren ensidigt som ska bestämma. Om det inte är av godtycke kan man ju förhandla om saken. Varför vill ni inte göra det? Jag vill gärna ha ett svar. När sedan Patrik Norinder säger att detta är smärre förändringar i arbetsrätten vill jag ställa ytterligare en fråga till Patrik Norinder. Förre SAF-ordföranden Ulf Laurin, tidigare moderatpolitiker i Malmö, sade i en intervju med Helena följande: Spräng hela det arbetsrättsliga regelverket i luften. Lite längre fram i intervjun beskriver han sig själv, på frågan om han kan karakteriseras som hök eller duva i moderaterna, som att han kan betraktas som duva. Är det så jag ska betrakta Patrik Norinder, som duva, i den här debatten?
Fru talman! Anders Karlsson får betrakta mig som han vill. Det är rätt många år sedan Laurin avgick. Han får stå för sina egna åsikter, och vad den skånska pressen skriver är en annan sak. Låt oss gå tillbaka till prövningsrätten. Anders Karlsson måste inse att om man har en prövningsrätt enligt det förslag som socialdemokraterna förde fram skulle det bli omöjligt för den lille företagaren att använda undantagsregeln. Det skulle bli långdragna, sega och framför allt mycket kostsamma domstolsprocesser. Då skulle man inte kunna använda sig av den typ av undantag som vi nu vill att man ska ha. Man får lita på företagarna. Anders Karlsson kan deklarera här i kammaren om han litar på de svenska företagarna eller inte. Jag gör det. Det blir inte godtycke, utan det blir företagens bästa som står för företagarnas ögon. Jag skulle vilja vända på frågan och säga: Vad är rättvisan i att en person som har en dags längre anställning får behålla sin arbetsplats, medan den som är anställd en dag senare inte får göra det? Vad är rättvisan i det? Det vore bra om han kunde svara på det.

Fru talman! Så är vi framme vid det riksdagsbeslut som har föregåtts av så mycket bevakning i massmedierna, debatt i tidningar, annonsinslag från fackliga organisationer. Av detta våldsamma larm och den retorik som jag hörde i början från Anders Karlsson och Carlinge Wisberg kan man tro att det handlar om förändringar av kolossalformat. Sanningen är snarare den att det gemensamma förslag som vi som är i majoritet i utskottet har lagt fram inte innebär någon borgerlig revolution utan en ganska marginell förskjutning till förmån för de små arbetsgivarna. Det handlar om turordningsreglerna, om rätten för företag att i tider av kris, då man tvingas till uppsägning, få undanta två personer från turordningsreglerna som annars säger sist in först ut. Det gäller företag med upp till tio anställda. Det handlar alltså om en situation som just nu är tämligen glest förekommande. Vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur, och det största problemet just nu för flertalet arbetsgivare är att hitta nya människor med rätt kompetens att anställa i företaget. Men det finns självklart företag, och de blir fler i en lågkonjunktur, som kommer att behöva avskeda människor för att företaget ska kunna leva vidare. Låt mig säga: Dialogen mellan parterna är fortsatt det absolut viktigaste redskapet för att skapa ett gott arbetsliv. Dialog är vårt bästa redskap för att skapa bra arbetsplatser med gott arbetsklimat. Dialogen fungerar väl på Sveriges arbetsplatser i de allra flesta fall, och den ska vårdas. De fackliga organisationernas roll har förändrats tämligen mycket på det lokala planet. Man är en konstruktiv samarbetspartner. Självklart är både arbetsgivare och arbetstagare vinnare på att anställda har en bra arbetsmiljö, att alla trivs på jobbet, att man får individuella lösningar på förläggning av arbetstid, får möjlighet till en bra kombination av föräldraledighet och arbetsliv, får uppmuntran och att alla är delaktiga. Båda parter är också vinnare på om företaget går bra. Det genererar trygg anställning, löneförhöjning och kanske vinstandelar. Även med detta nya lagförslag kommer arbetsgivaren att ha förhandlingsskyldighet med arbetstagarparten. Huvuddelen av uppgörelserna om vem som ska friställas kommer även fortsatt att lösas med dialogens hjälp. Fru talman! Behövs denna regelförändring? Jag vill ange tre skäl till att jag tror att den behövs. För det första: Förändrade turordningsregler behövs för att möta en ny tid. Den arbetsrättslagstiftning som vi har i dag är utformad efter 1970-talets behov och arbetsmarknad, dvs. det traditionella industrisamhället med stora företag som referensram. Människor betraktas som utbytbara mot varandra och inte som innehavare av en unik kompetens. Arbetsrättens syfte är att skapa trygghet för de anställda och förhindra att arbetsgivare behandlar sina anställda godtyckligt. Det är viktiga och riktiga principer för arbetsrättslagstiftning. Men vi har hunnit till en annan tid. Dagens arbetsrätt motverkar sitt eget syfte. Arbetslivet har förändrats åtskilligt, och förändringstakten accelererar. För det andra behövs förändrade turordningsregler för dem som står utanför arbetsmarknaden, och det är ett stort antal människor. Även om regeringen målar arbetsmarknadsläget i väldigt ljusa färger är det faktiskt 700 000 människor, eller 16 % av arbetskraften, som är i dag arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, undersysselsatta eller latent arbetssökande. Lösningen på den problematiken är självklart inte enkel. Det krävs ett batteri av åtgärder för att komma till rätta med detta. Färre är också i dag tillsvidareanställda. Bemanningsföretagen står för en allt större del av den arbetskraft som behövs på kort sikt. Många arbetsgivare tvekar i dag att anställa bl.a. på grund av att det innebär ett stort ansvar, och man vet alltför lite om orderläget några månader framåt i tiden. Just in time handlar inte om att producera för lager utan för omedelbar leverans. Det är verkligheten. Förändrade turordningsregler kan vara en liten kugge till att fler företagare vågar en fast anställning av en ung människa med viktig kompetens. Förändrade turordningsregler kan betyda att en ung människa med färsk utbildning vågar söka sig till ett litet företag. Förändrade turordningsregler innebär ingen kraftig försämring för den enskildes trygghet utan t.o.m. en förstärkning för den som i dag står utanför arbetsmarknaden. Den ökar chansen för unga människor, och den ökar chansen till ett fast jobb på en arbetsplats. För det tredje: Förändrade turordningsregler behövs för de små företagens skull. Vi kristdemokrater hade gärna sett att det hade blivit en generell utformning av undantagsregeln. Det hade varit enklare, och det hade varit mindre risk för tröskeleffekter. Men trots allt är undantagsregeln mest betydelsefull för ett litet företag. På ett stort företag har man ofta en fackklubb som företagsledningen håller kontinuerlig kontakt med också i kristider. Fackklubben är väl förtrogen med företaget, med företagaren och med arbetskamraterna. Det brukar inte vara svårt att nå uppgörelser om undantag på stora företag. Bedömningarna brukar överensstämma när det gäller vilken kompetens som måste behållas för företagets fortlevnad. När det lilla företaget ska göra inskränkningar i personalstyrkan har man ofta ingen fackklubb på företaget. Då kommer det i stället en ombudsman utifrån som ibland saknar initierad kunskap om företag och arbetstagares kompetens. Ibland har den sortens förhandlingar kört fast och den fackliga parten har då drivit en strikt turordning varpå det lilla företaget riskerar att förlora nödvändig kompetens såväl för överlevnad som för sin framtida utveckling. Fru talman! Är vi då unika i Sverige, när vi nu inför detta undantag från turordningen? I SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag kan man läsa att det varken i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike eller Storbritannien finns några som helst lagregler om turordningen vid uppsägning, inte några som motsvarar de svenska reglerna. I de nordiska länderna är det dock vanligt med turordningsregler i kollektivavtalen. Ibland ser de ut som i Sverige, men inte alltid. Vi är alltså smått unika i vår lagreglering som fortsatt består, dock med möjlighet till ett litet undantag. LO har satsat miljoner på en annonskampanj framför allt mot Miljöpartiet. Det är en ensidig kampanj som bara har fokus på den fast anställde arbetstagaren som länge har betalat sin fackavgift. Omsorgen om den arbetslöse som inte heller är medlem saknas hos LO-förbunden. Omsorgen om den enskilde småföretagaren som har satt sin och sin familjs ekonomis framtid på spel saknas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet verkar tro att alla småföretagare bara är ute efter att avskeda den som är gravid, den som är handikappad, den som är invandrare eller den som är frispråkig. Fru talman! En ny arbetsrätt måste hitta balanspunkten mellan flexibilitet för företaget och trygghet för arbetstagaren.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
Fru talman! Det är glädjande att höra att Maria Larsson och kristdemokraterna tycker att en generell lagstiftning vore mycket bättre. Men då är det lite förvånande att man ställer upp på att det är godtycket som ska avgöra om en person ska sägas upp eller ej. Det är det som Maria Larsson i sitt anförande har sagt att hon egentligen tycker är fel. Jag har också en fråga till Maria Larsson. Delar hon Patrik Norinders uppfattning, att nuvarande lagstiftning är dyr och krävande och att den därför måste ändras? Sedan får man intrycket av Maria Larssons anförande att det i dag inte finns några undantag från turordningsreglerna. Det finns sådana i dag, men de sköts via förhandlingar mellan den lokala parten och arbetsgivaren. På det viset kan man förebygga att det kommer in ett godtycke i beslutsprocessen. Den stora faran med det förslag som ni vill driva igenom i riksdagen är att det innebär att det ensidigt är en part som avgör om det är bra för företaget eller ej och inte de som är anställda i företaget. Det görs ständigt varje dag vid förhandlingar på arbetsplatserna undantag från turordningsreglerna. Varför måste ni ändra på det så att det blir ett godtycke hos arbetsgivarna som ska gälla?
Fru talman! Ibland är det ju så i politikens värld att man inte får det bästa utan det näst bästa, och det näst bästa kan vi få i dag. Då får vi vara nöjda med det steget, och sedan får vi kliva vidare vid ett annat tillfälle. Anders Karlsson för ett resonemang om ett ökat godtycke. Jag vill vinkla den frågan något annorlunda. För den som får gå från sin arbetsplats mot sin egen vilja är det alltid en katastrof, det vet både Anders Karlsson och jag. Den som får gå upplever nog samma godtycke oavsett om det är arbetsgivaren eller facket som fäller avgörandet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att förhandling ofta löser problemet. Men att bli avskedad av sina fackliga kompisar måste ju kännas värre och kännas som att man inte dög. Så godtycket från arbetstagarsynpunkt tror jag inte skiljer sig så mycket härvidlag. Dessutom förde Patrik Norinder ett resonemang om huruvida det är en fullständig rättvisa att den som har varit en dag längre på företaget får stanna kvar till förmån för den som har varit där en dag mindre och får gå. Hur rubbar det här balansen mellan parterna? Jag menar att fortsatt förhandling är en förstahandslösning även i framtiden för alla kloka arbetsgivare, och jag tror att de är många. Men i lägen där man inte kommer överens måste den som har tagit risken att starta och driva företaget få göra valet. Han kanske har satsat hela sitt kapital, skuldsatt sig och sin familj, arbetat dygnet runt - det är många småföretagares verklighet. Då är det rimligt att avgörandet för vilka två som ska få undantas från turordningsreglerna får fällas av arbetsgivaren.
Fru talman! Jag tycker att Maria Larsson är lite vårdslös med begreppen. Avsked är någonting helt annat än att bli uppsagd från sin arbetsplats. Var försiktig med orden! Ett avsked är någonting helt annat som man verkställer i stort sett på minuten. Men en uppsägning ska ske efter en förhandling mellan parterna. Vi får vara försiktiga så att vi inte blandar ihop begreppen. Sedan säger Maria Larsson att det säkerligen kommer att ske förhandlingar. Men om man inte kommer fram till någon lösning är det arbetsgivaren som har vetorätt. Föreslå då en lag om det! Lägg inte fram det förslaget som ni har i dag, att det inte behövs någon förhandling utan att arbetsgivaren har rätt att själv säga upp personal. Då har ni fel text. Då får ni rätta till det. Ni säger inte att arbetsgivaren ska förhandla innan han kan gå ifrån turordningsreglerna och säga upp två arbetstagare i sitt företag. Det säger ni inte i ert förslag till lagstiftning. Då får ni rätta till det som ni har skrivit fel. Maria Larsson nämnde ett antal länder som inte hade så stränga regler för anställningsskyddet som vi har i Sverige. Men Maria Larsson glömde faktiskt ett land, nämligen Tyskland, som har betydligt strängare regler än vad vi har, och det finns säkert flera länder som man skulle kunna räkna upp. Men att arbetstagarna i våra grannländer har sämre arbetsvillkor är inget skäl för att försämra för arbetstagarna i Sverige. Att arbetstagarna har lägre löner i andra länder är inget skäl för att vi skulle sänka våra hyfsade löner. Vi ska satsa på kompetens, och det är möjligt genom att man har en dialog i företaget mellan de anställda och företagsledningen och om man har förstående företagare och arbetstagarparter som sköter dialogen via sin fackliga organisation.
Fru talman! Jag tror att Anders Karlsson lyssnade lite dåligt på vad jag sade i mitt anförande. Väldigt mycket av det som Anders Karlsson tar upp nu klargjorde jag faktiskt ganska tydligt i det anförande som jag nyss höll. Jag sade t.ex. följande. Även med detta nya lagförslag kommer arbetsgivaren att ha skyldighet att förhandla med arbetstagarparten. Jag tror att den förhandlingsskyldigheten är så satt i system att där kommer man inte att kunna glida undan. Jag höll en lång utläggning om dialogen. Jag ser värdet och vikten av en fortsatt dialog ute på våra arbetsplatser och därvidlag spelar facket en stor roll. Det lokala facket fungerar mycket väl på de flesta ställen. De fackliga och centralstyrda organisationerna har däremot inte riktigt hängt med i hur verkligheten ser ut. Jag tror alltså på dialogen. Därför har vi fullföljt den linjen också när det gäller jämställdhetslagstiftningen. Det är därför som vi har sagt nej till att JämO ska kunna intervenera på arbetsplatserna. Det är det resonemanget som vi har som grund när vi diskuterar arbetstidsfrågan. Varför vill Anders Karlsson tillämpa en princip när det gäller den här lagstiftningen men en helt annan princip för lagstiftning när det gäller andra områden? Jag tycker att det är ett väldigt inkonsekvent resonemang.
Fru talman! Jag ska erkänna att när Maria började tala här steg hoppet lite. Jag tolkade det hon sade som att kd faktiskt hade gjort ett fotombyte från det att det här betänkandet justerades till att det skulle behandlas här i kammaren. Hon sade nämligen: Dialogen fungerar väl i de flesta fall och ett konstruktivt samarbete finns. Det tolkade jag som att kd i dag hade insett att det faktiskt är helt tillfyllest med den nuvarande lagstiftningen. Ganska snabbt kunde jag naturligtvis inse att det här var ett önsketänkande från min sida. Förmodligen satt jag och lite grann drömde och hoppades på att det var någon i kammaren som skulle nyktra till, men så visade det sig icke vara fallet. Jag har dock två frågor som jag skulle vilja rikta till Maria. Delar kd moderaternas syn, som vi tolkar den, att en urholkad rättstrygghet och införande av ett godtycke är att betrakta som en mindre förändring? Eller har man någon annan gradering på åtgärden från kd:s sida? Dessutom säger Maria Larsson att en ung människa med viss kompetens skulle våga söka sig till ett mindre företag med den lagstiftning som kd förespråkar i dag. Jag skulle då vilja att Maria utvecklade resonemanget kring vad det är för hinder i dag som gör att en yngre människa med viss kompetens inte vågar söka sig till mindre företag, för det är ju inte den verklighetsbild som finns utanför det här huset. Maria Larsson liksom jag, vilket kanske inte Patrik Norinder tror, har ju en ganska god erfarenhet av små företag.
Fru talman! Historiebeskrivningen får stå för Carlinge Wisberg. Jag höll alldeles nyss ett ganska utförligt resonemang kring huruvida det är ett godtycke eller inte. Jag menar att den absoluta rättvisan inte nödvändigtvis består i att man har varit anställd en dag längre eller en dag kortare på en arbetsplats. Jag menar att sist in, först ut kanske inte heller är den optimala turordningsregeln. Det skulle vara intressant om Carlinge Wisberg kunde uttala sig i den frågan. När det gäller de unga arbetstagarna är det ett väl känt faktum i de småföretagarbygder som jag har erfarenhet av - jag har förstått att kanske även Carlinge Wisberg har sådana erfarenheter - att det är svårare att rekrytera till ett litet företag. Människor i små företag vet att att om företaget bara går lite sämre så kommer han eller hon att mista sin plats. I ett större företag har man en helt annan möjlighet till kanske kompetensutveckling. Man kanske har helt andra möjligheter att omplaceras vid neddragning av personalstyrkan. Jag menar att vi måste tillskapa möjligheter för de små företagen att anställa människor med hög kompetens för att man ska kunna utveckla företaget till ett medelstort eller kanske stort företag. Varför växer inte våra småföretag i Sverige i dag? En del av lösningen kan vara den här förändringen i arbetsrätten, men den är inte hela lösningen. Det har jag också försökt att markera ett flertal gånger. Den kan vara en liten kugge som förbättrar situationen något.
Fru talman! Maria Larsson för ett långt resonemang som egentligen inte är något direkt svar på min fråga.

Fru talman! Självfallet är ingenting statiskt när omgivningen förändras. Vi måste ha en lagstiftning som passar in i den verklighet som vi lever i. Den optimala lagstiftningen som skapar balanspunkten mellan möjlighet till flexibilitet för företaget och arbetstrygghet för arbetstagaren skulle jag gärna vilja mejsla fram på ett tydligare sätt, och jag skulle gärna vilja göra ytterligare förändringar. Jag tycker att det är ett bra stycke väg vi har gått i dag. Men det finns mer att göra. Den verklighet som vi finns i måste vara utslagsgivande för hur lagstiftningen ska utformas. Vi kan inte begränsa de små företagens möjlighet till utveckling. Jag är allvarligt bekymrad över att små företag i dag har så svårt att växa sig större. Då får vi tillskapa faktorer som gör att det blir möjligt att också anställa arbetstagare med hög kompetensnivå.

Fru talman! Margareta Andersson förde ett resonemang om den äldre arbetskraften. Sedan säger hon att deras situation har inte engagerat Socialdemokraterna och Vänsterpartiet speciellt mycket. Jag vill bara påminna om att det var just den äldre arbetskraftens situation som man från de här båda partierna faktiskt värnade om när man utformade arbetsrättslagstiftningen på det här området. Det gjorde man utifrån det redan då kända faktumet att det som äldre arbetslös var svårt, för att inte säga mycket svårt, att återkomma i en fast anställning eller t.o.m. i ett vikariat. Jag skulle vilja fråga Margareta så här utifrån hennes resonemang: På vilket sätt är den nuvarande lagstiftningen och skyddet för den äldre arbetskraften ett hinder i det här arbetet?

Fru talman! Jag vet inte hur jag ska tolka Margareta Anderssons resonemang. Den skyddslagstiftning som vi i dag diskuterar tar sikte just på att fungera som ett skydd för äldre arbetskraft så att inte så många äldre ska komma ut i den öppna arbetslösheten. Är det alltså fel med det resonemang som Margareta för? Nästa steg från exempelvis Centerpartiets sida skulle då kunna vara att man inte heller har så långa uppsägningstider för äldre anställda. Är det en feltolkning av Margareta Anderssons resonemang?

Fru talman! Jag måste ändå säga att jag är lite besviken på Centerpartiet. När man senast enades med Socialdemokraterna om förändringar i arbetsrätten stod man bakom de fyra grundpelarna, som jag nämnde i mitt anförande. Det har man gått ifrån totalt i den här överenskommelsen med Miljöpartiet och med de övriga borgerliga partierna. Det gör mig faktiskt lite bekymrad. En annan sak är den debatt som precis fördes med Vänsterpartiet om tiden. Det är ju numera så i lagen om anställningsskydd att det inte är åldern utan anställningsåren som så att säga plussar på tiden som man får tillgodoräkna sig när man ska göra upp turordningsreglerna. Det är inte åldern. Det är väl viktigt att nämna det också. Den delen av lagen är redan ändrad. Faktum är också att under den tid då den här lagen fanns, då man fick undanta två stycken, var det främst så att personer blev uppsagda på grund av ålder eller kön. Det var de två främsta sorteringskraven. Utifrån den korta tid som det här fanns har HTF gjort en undersökning, och det är så här. Så visst har den en stor betydelse för vem som kan löpa risk att bli uppsagd. Sedan vill jag rätta Margareta Andersson på ytterligare en punkt. Det gäller det här med mammaledigheten, eller rättare sagt föräldraledigheten. Finns det skäl för uppsägning så blir man uppsagd även om man är föräldraledig. Det finns ingen annan lag som går över lagen om anställningsskydd i det fallet. Då är risken fortfarande som vi ser att det är arbetsgivarens godtycke som avgör om människan får gå hem. Om det nu är så att den förälder som är föräldraledig tycker sig misstänka att det är föräldraledigheten som gjort att man har blivit uppsagd så har man inte rätt att överpröva beslutet. Är det förenligt med svenskt rättsskydd? Det är min fråga.

Fru talman! Jag fick inte svar på frågan om det är förenligt med svenskt rättsskydd att man inte har möjlighet att pröva sin sakfråga om man blir undantagen från turordningen. Sedan har jag en fråga till. Vi säger, och jag sade i mitt anförande, att visst behöver arbetsrätten säkert förändras i vissa delar. Men utgångspunkten är att det ska göras för att stärka lagstiftningen för arbetstagaren. Delar Centerpartiet den uppfattningen eller är det som i det här fallet så att man ska stärka arbetsgivarparten på bekostnad av arbetstagarparten?

Fru talman! Jag ska börja med att byta glasögon - här behövs det klarsynthet har jag förstått av debatten. Detta är ju en fråga som verkligen engagerar många. När jag kom in i riksdagen så kände jag att jag kom hit som lite av en landsbygds och glesbygdspolitiker från en liten ort där frågan om småföretagsamheten är så otroligt viktig.

En modernare arbetsrätt är en stor frihetsfråga. Utrymmet för individuella behov och önskemål har blivit för litet i ett system där kollektivtänkandet drivs till sin yttersta spets. Bristerna i arbetsrätten har bidragit till tre mycket stora problem. För det första har de bidragit till en misslyckad lönebildning. Långa perioder har löntagarna trots stora nominella löneökningar knappast fått några reallönehöjningar på grund av inflation och devalveringar. Utbildning har lönat sig dåligt. Bristande flexibilitet i lönebildningen har lett till att vissa branscher och företag har hämmats av svårigheter att rekrytera arbetskraft. För det andra har de bidragit till det som kanske är svårast, nämligen utanförskap. Mycket höga barriärer för nytillträdande på arbetsmarknaden, alltså för ungdomar som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden, har lett till ekonomiskt utanförskap för stora grupper och en ökad segregation. Hur många av oss som jobbar med politik har inte hört många säga: Ingen vill ha mina tjänster. Varför kommer jag inte in på arbetsmarknaden? För det tredje har de bidragit till ett dåligt företagsklimat. Den arbetsrättsliga regleringen skapar kostsam byråkrati och stort utrymme för fackligt maktmissbruk. Det hämmar utvecklingskraften, framför allt för småföretagare. Utmaningen för politiken är att skapa en arbetsrätt och ett skyddsnät där friheten och rörligheten är stor, men där alla arbetstagare samtidigt kan känna en rimlig trygghet. Det är också svårt att vara arbetsgivare och känna otrygghet om man ska våga satsa. För att lyckas med detta måste förändringar göras i de system som byggdes för industrisamhället. I dag hämmas arbetsmarknaden av gammalmodiga och stelbenta regleringar. En ny frihetstid kräver att regler och lagar på arbetsmarknaden reformeras. Historiskt har Folkpartiet liberalerna och våra föregångare aktivt medverkat vid tillkomsten av alla grundläggande lagar och regler på den svenska arbetsmarknaden, nämligen kollektivavtalslagen från 1928, medbestämmandelagen, MBL, och lagen om anställningsskydd, LAS. Även regeringsformen där fackliga stridsåtgärder definieras som en medborgerlig rättighet kan nämnas. Våra grundläggande värderingar är desamma även i dag. Därför har Folkpartiet en uppgift i att verka för en reformering av arbetsmarknadens regelverk. Under krisåren i början av 90-talet förlorades mer än en halv miljon jobb, och möjligheterna för nytillträdande att få jobb var utomordentligt små. Även under högkonjunkturen i dag visar det sig att arbetsrätten är otidsenlig. De nya jobben tillkommer i växande utsträckning genom att andra former av anställningar än tillsvidareanställning erbjuds. Projektuppdragstagare, tillfälligt anställda, hyrda tjänster och köpta tjänster svarar för en trendmässigt växande del av den ökade sysselsättningen. Tillsammans med de skattekilar som den extrema beskattningen av arbete gett upphov till har arbetsrätten dessutom skapat en växande svart sektor där arbetstagarna inte omfattas av någon del av trygghetssystemet. Fru talman! På arbetsrättens område har det varit stora politiska konflikter under de senaste mandatperioderna. Villkoren har ofta dikterats av LO, och 1996 gick det så långt att oenighet om arbetsrätten tvingade regeringen att inkalla riksdagen under sommaren på initiativ av bl.a. Folkpartiet. Den borgerliga regeringen genomförde några smärre förändringar i arbetsrätten under 1994. Dessa förändringar återställdes dock av socialdemokraterna hösten 1994 - ett beslut som var förödande för småföretagsamheten och företagsklimatet. För varje år som går blir det alltmer nödvändigt och uppenbart att lagstiftningen måste förändras och moderniseras. Det går inte att ha en arbetsrättslig lagstiftning som är anpassad till 70-talets behov och arbetsmarknad och där utgångspunkten är att en anställd jobbar hos samma arbetsgivare hela sitt verksamma yrkesliv. Dessbättre har en del hänt under de senaste åren. Men det har skett utan att regeringen har agerat med förslag till riksdagen. Genom initiativ från de borgerliga partierna och Miljöpartiet har blockadmöjligheten mot enmans och familjeföretag tagits bort. Samma politiska gruppering står i dag bakom majoritetsförslaget om en lagstiftning som möjliggör två undantag från turordningen. En fortsatt reformering av arbetsrätten brådskar. Vi kräver att man i MBL tar bort vetomöjligheterna vid intagande av entreprenader. För att man ska få en modern arbetsrätt på sikt bör frågorna dessutom bli föremål för en parlamentarisk utredning. En sådan utredning bör studera hur man kan få in de nya anställningsformerna i det arbetsrättsliga systemet. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag skulle, om det hade varit nödvändigt, ha kunnat ge exempel på en mängd förslag från livet, eftersom Anders Karlsson undrade om vi har erfarenheter från förhandlingar. Och jag har många förslag att föra fram längre fram om det behövs.

Fru talman! Jag har under denna tid i detta hus lärt känna Runar Patriksson som en trivsam person som gärna tar sin tid i anspråk för att berätta en och annan rolig historia. När jag lyssnar på Runar Patriksson här i dag funderar jag över om han även i det här sammanhanget väljer att framföra någon form av historieberättande eller rent av sagoberättande. Jag har svårt att känna igen den verklighet som vi lever i när jag lyssnar på honom. Runar Patriksson säger att en modernare arbetsrätt är en stor frihetsfråga. För vem? Han säger vidare: En bristfälligt fungerande lönebildning skapar obalans i landet. Det skulle vara intressant att höra det resonemanget utvecklas. Han säger också att arbetsrätt skapar byråkrati och fackligt maktmissbruk. Också det är tydligen en linje som Folkpartiet följer. Det skulle vara intressant att veta på vilket sätt detta sker. Vad Runar Patriksson inte uttalade sig om var om det över huvud taget finns någon sektor i samhället som de facto inte lider under arbetsrättens ok. Jag skulle dessutom vilja ställa en fråga till Runar Patriksson som talesman för Folkpartiet: Finns det i dagens Folkparti över huvud taget utrymme för fackliga organisationer?
Fru talman! Det var många frågor på en gång. Jag fick en fråga från Carlinge Wisberg redan i hans anförande om jämställdheten. Jag såg glad ut därför att vi hade fått den här debatten. Som jag sade i inledningen av mitt anförande har jag inte någon annan inriktning än att inte försämra för någon anställd utan i stället få fram fler anställningar. Jag är uppväxt i en järnaffär med med rörmokerioch snickeriavdelningar. Om man tvingas att följa turordningsregler när förändringar i rörelsen uppstår, kan det betyda att hela rörelsen går till spillo. Detta händer ofta hos småföretag i kategorin en-tio anställda. Folkpartiet värnar verkligen om varenda anställd i sådana företag. Jag har jobbat länge i skolsystemet. I en förhandling hörde jag ett förslag om att en som hade en dag längre arbetstid än en annan skulle få gå före. Så kan turordningsregler slå. Jag skulle kunna ge många exempel i det här sammanhanget. Folkpartiet står upp till skydd för arbetarna och småföretagarna. Ja, fackföreningarna har en plats i Folkpartiet.
Fru talman! Runar Patriksson beskriver sin bakgrund. Jag uppfattade att han är uppväxt i en järnhandelsfamilj, vilket skulle vara en förklaring till att han har hamnat där han har hamnat. Jag är själv son till en tidigare bonddräng hos en f.d. talman i andra kammaren, den aktive högerpolitikern Martin Skoglund. Det har format min syn på verkligheten och livet. Jag kan konstatera att dessa två utgångslägen har gjort att vi har hamnat på var sin sida om skranket. Det finns naturligtvis en förklaring till detta. Runar Patrikssons resonemang ger inget svar på de frågor som jag ställt. Han gör en allmän svepande och mer eller mindre predikoliknande utläggning om vissa värden, men det finns ingen substans i den som skulle kunna vara ett svar på mina frågor. Jag tycker att det inte finns någon anledning att fortsätta diskussionen. Även kommande svar eller uteblivna svar kommer förmodligen att ligga inom samma härad som det som hittills har presterats.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att kollektivavtalslagen från 1928, medbestämmandelagen, MBL, lagen om anställningsskydd benämnd LAS och regeringsformens stadgande om att stridsåtgärder är en medborgerlig rättighet kan nämnas bland regler som Folkpartiet stått bakom och fortfarande står bakom. Visserligen har Carlinge Wisberg och jag ett gott förhållande, men vi är helt eniga om att Vänsterpartiets och Folkpartiets småföretagspolitik inte stämmer överens.
Fru talman! Jag vill till Runar Patriksson rikta en fråga som jag inte har fått svar på från företrädarna för de andra borgerliga partierna än Folkpartiet: Är det förslag som nu läggs fram och som innebär att man inte får någon överprövningsrätt, utan att arbetsgivaren ensidigt bestämmer över om två anställda ska undantas, förenligt med svensk lagstiftning i övrigt? Jag nöjer mig med den frågan, så att vi inte blandar ihop några saker, Runar Patriksson.
Fru talman! Det är bra att jag får en fråga i taget. Jag sade i slutet på mitt anförande att det finns frågor i arbetsrätten som vi måste diskutera. Vi måste i en utredning se hur vi ska gå vidare för att ytterligare förenkla startande av småföretag i Sverige. I det sammanhanget kommer det förslag som föreligger i dag och som de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet är överens om in. Vi står bakom det.
Fru talman! Är det förenligt med svensk rättstrygghet att man inte får lov att överpröva sådana ärenden? Man får alltså inte förhandla om det, utan det är en part som ensidigt bestämmer. Jag har inte fått svar på den här frågan från något av de andra partierna, men jag förväntar mig att Folkpartiet kan besvara den. Jag ska fylla på med ytterligare några frågor. Arbetsrätten är otidsenlig, säger Runar Patriksson. I vilket hänseende är den otidsenlig? Runar Patriksson gör ytterligare ett påstående, nämligen att det har uppstått en växande svart sektor på grund av att - som någon har uttryckt det här tidigare - socialdemokraterna återställde lagen om anställningsskydd, så att två anställda inte skulle få undantas. Varifrån kommer det påståendet? Vilken utredning har visat på detta?
Fru talman! Den sista frågan är en av dem som diskuterats i samband med spörsmålet om hushållsnära tjänster. Vi har i det sammanhanget lagt fram en del förslag som vi anser borde tas upp till diskussion. Just de arbetsrättsliga frågorna kan där vara en hämsko. Om Folkpartiets sätt att resonera kom mer till torgs tror jag att många fler skulle få arbete inom den sektorn. Det är kanske också där som det här har florerat mest. Vårt förslag i den här frågan är ett försök att få stopp för en svart sektor som vi tror förekommer. Den har också uppmärksammats i de utredningar som bedrivs på det området.

Fru talman! Debatten om turordningsreglerna har nu upprepats flera gånger i den här kammaren. Turordningsfrågan har varit minst sagt svår. Regeringen bättrade ju tyvärr inte på situationen när den inte följde riksdagens beställning från förra året. Man strävade efter att lägga fram ett förslag som skulle vara svårt för den socialdemokratiska riksdagsgruppen att följa. Man tog upp en ny diskussion om tröskeleffekter för att splittra oppositionen. Men nu ligger förslaget på riksdagens bord, och vi kommer att besluta om det i dag. 1999 års omgång åtföljdes genomgående av en rent otrolig påtryckningskampanj, som tog sig de mest vitt skilda uttryck. Nu har det annonserats mot Miljöpartiet under rent lögnaktiga former av personer som man verkligen tycker ska känna till förslaget om ett undantag i turordningen. I annonsen från de fyra fackföreningarna står det att turordningsregeln skrotas, alltså försvinner, vilket inte är sant. Förslaget går ut på att två personer ska kunna skyddas och undantas från turordningslistan vid arbetsbrist innan fack och arbetsgivare förhandlar om turordningslistan i företag med högst tio anställda. Arbetsgivaren ska kunna undanta två personer som behövs på grund av kompetens och är viktiga för företaget när man på grund av arbetsbrist tvingas skära ned personalstyrkan. Att undantaget inte går att pröva rättsligt är också fel. Lagarna om diskrimineringsförbud på arbetsmarknaden kommer självklart att kunna prövas också i fortsättningen, liksom ledighetslagarna och föräldraledighetslagen. Fru talman! Jag ville först bemöta den osakliga argumentationen i medierna och i elektronisk post som Miljöpartiet har fått. Miljöpartiet vill stötta småföretagen, och det har en ideologisk sida. Vår inriktning är den enskilda människans möjligheter. Det gäller den enskilda människan både som löntagare och som småföretagare. Vi tycker att de små företagen har betydelse för att skapa nya arbeten och att de är bärare av en stor del av ekonomin. För Miljöpartiet finns en ideologisk tröskeleffekt som sätter upp en klar gräns mellan vilket stöd vi vill ge de små företagen för småföretagarnas skull och vad vi är villiga att ge de stora företagen. När det gäller arbetsrätten finns olika kriterier som delvis betecknar intressekonflikter. Å ena sidan vill man ha ett skydd för arbetstagaren mot arbetsgivarens godtycke. Å andra sidan vill man ge företagaren handlingsfrihet att ha effektivaste möjliga ekonomi samt skydda företagen mot fackets godtycke. För Miljöpartiet är dock inte det ekonomiska subjektet en organisation, den stora fackföreningen eller det stora företaget. Enligt vår syn är det den enskilda människan. Den enskilda människan är både den enskilda arbetstagaren och den enskilda småföretagaren. Miljöpartiet ser skalan stor mot liten, och vi utgår från individen där Vänstern bara ser kollektiven. För Vänstern och facket är en arbetstagare svag och ska skyddas. Anders Karlsson talade i sitt anförande om den svaga parten. Om en arbetstagare däremot startar ett eget företag är hon eller han en kapitalist och ska behandlas med misstänksamhet. Jag och Miljöpartiet vill underlätta för de små företagen och arbeta för ett regelverk som anpassas just för de små företagen. Vi tycker att det är fel att ha stora företag som norm och samtidigt säga att småföretagandet ska utvecklas och stimuleras. Det är bättre att dela upp reglerna i arbetslivet i ett regelverk för stora företag och ett för små företag. Det är viktigt att ett undantag i turordningsreglerna har som syfte att skapa bättre förutsättningar för företagen att anställa fler. I anställningsögonblicket ska man inte behöva tänka på att den nya kraften kan behöva sägas upp först vid en nedgång, när hon eller han besitter specialkunskaper som kommer att bli livsnödvändiga för företaget. Många ungdomar befinner sig i en situation där de inte vet om de vågar ta steget att byta från ett arbete där de känner sig instängda till ett annat där deras kunskaper och färdigheter kan komma till bättre användning. Det steget kan innebära att de blir de första som sägs upp vid en arbetsbrist. Fru talman! Arbetsmarknaden har förändrats mycket de senaste hundra åren. I dag är det inte så att man tar arbete på bruket och sedan jobbar där till pensionen. Det finns siffror som visar att så många som en fjärdedel av de under 34 år inte har fast jobb utan sitter på vikariat. Turordningsreglerna gäller inte dem som inte har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Människor går från vikariat till vikariat, och de har ingen anställningstrygghet. Många, framför allt invandrare och ungdomar, har svårt att ens etablera sig på arbetsmarknaden. Kvinnor diskrimineras fortfarande. Det är därför Miljöpartiet har arbetat hårt mot alla former av diskriminering. Vi arbetar också för friår och kortare arbetstid. Vi vill ha en generell trygghet för alla, inte bara de som har fasta jobb. Även de i vikarieträsket måste ha trygghet. Miljöpartiet anser självklart att en arbetsgivare har ett ansvar för människor som hon eller han har anställt. Vi har inte föreslagit att man ska få avskeda folk hur som helst. Givetvis får man inte bryta mot jämställdhetslagen, diskrimineringslagen eller föräldraledighetslagen. Vi anser inte att man ska få göra det, och givetvis kvarstår möjligheten att vidta rättsliga åtgärder vid sådana fall. Om man som Anders Karlsson och Carlinge Wisberg är okunnig om detta är det sorgligt. Det är också sorgligt att fackliga företrädare, som borde veta bättre, driver det i tidningen. Vad frågan gäller är att småföretagen ska ha aningen lättare regler när det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist. Att vi vill sparka folk utan orsak är alltså osant. Småföretagen har svårare att exempelvis erbjuda andra arbetsuppgifter. De har mindre resurser för administration och förhandlingar. Småföretag kan inte vara flexibla på samma sätt som stora företag. Det finns alltså en skillnad som motiverar speciella regler. Rapporter från Arbetslivsinstitutet visar att många känner sig inlåsta på sitt arbete och skulle vilja byta men vågar inte just på grund av regeln "sist in först ut". Senaste rapporten visar på att så många som 36 % av dem som har arbete känner att de vill men inte vågar byta arbete. Nytillkomna jobb är nu till största delen tidsbegränsade arbeten. Det beror på att det är riskabelt att tillsvidareanställa, säger 55 % av tillfrågade chefer enligt IFAU. Många ungdomar befinner sig i vikarieträsket och har små möjligheter att få en fast anställning. Gör facket något för de många ungdomar som i dag har projektanställning eller tillfälliga jobb, och hur går det för dem? De hamnar naturligtvis alltid sist på turordningslistan. På grund av kostnadsbesparingar har det varit stopp för nyrekrytering, och många ställen saknar personal under 40 år. Det är en bortkastad utbildningssatsning för både samhället och den enskilde när man inte inom rimlig tid får praktisera sina kunskaper. Fru talman! Målet måste vara att företagen ska våga växa och våga satsa på ny kompetens, så att alla kan få en säkrare anställning. Överlever företagen så blir det en del av anställningstryggheten. Syftet måste vara att säkra jobben och underlätta tillkomsten av nya jobb. Arbetsgivaren ska ha saklig grund för en uppsägning. Alltså ska arbetsbrist gälla. Därmed kan inte arbetsgivaren avskeda folk ena dagen och nyanställa nästa dag. Miljöpartiet har under allmänna motionstiden lagt fram en partimotion om en skärpning av föräldraledighetslagen. Vi förväntar oss att Socialdemokraterna, här i debatten representerade av Anders Karlsson, och Vänsterpartiets Carlinge Wisberg kommer att stödja en sådan lagstiftning. Därmed kan vi kanske ta bort den osakliga debatten om att småföretagare först av allt kommer att avskeda småbarnsföräldrar och gravida. Fru talman! Härmed vill jag yrka bifall till det föreslagna undantaget i turordningen enligt motion A30

Fru talman Efter att ha lyssnat på Barbro Feltzing har jag förstått att i hennes värld är de fackliga organisationerna något av det värsta man kan träffa på i samhället. Jag kan inte göra någon annan tolkning. I övrigt kan jag säga så här. Barbro Feltzing förde ett resonemang om en motion angående föräldraledigheten. Miljöpartiet har tydligen kommit underfund med fem i tolv att den lagstiftning som Miljöpartiet är beredd att driva igenom tillsammans med de borgerliga partierna de facto skulle slå på den här gruppen. Därför kommer Miljöpartiet med en särskild motion om föräldraledigheten. Då kan Miljöpartiet naturligtvis inte längre luta sig mot de borgerliga partierna, utan måste förvänta sig att vi från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna faktiskt räcker ut en räddande hand. Det kanske vi gör om det är ett bra förslag. Det får framtiden utvisa. Barbro Feltzing förde också ett annat resonemang utifrån diskrimineringslagstiftningen som jag inte riktigt förstod mig på. Jag skulle vilja ställa en fråga. På vilket sätt kan eventuell bristande kompetens som leder till en uppsägning hanteras inom diskrimineringslagstiftningen? Det var ju det resonemanget som Barbro Feltzing förde in. Dessutom har jag tidigare ställt frågan: På vilket sätt ökar man tryggheten för en grupp genom att försämra den för en annan? Jag har fortfarande inte fått svar på den frågan.
Fru talman! Om man tittar i propositionen står det så här, och det har regeringen själv skrivit: Ett alternativ vore att stärka motsvarande regler i föräldraledighetslagen. Det finns i dag ett viss skydd i föräldraledighetslagen. En arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig om man bryter mot lagen. Men lagen är inte harmoniserad med de övriga diskrimineringslagarna, som vi i Miljöpartiet faktiskt har varit med och stärkt här i utskottet. Därför vill vi införa EG:s bevisbördedirektiv i föräldraledighetslagen. Det hoppas vi verkligen att Carlinge Wisberg kommer att stödja. Jag sade i mitt anförande att Miljöpartiet arbetar mot all sorts diskriminering. I den osakliga debatt som har drivits emot oss sägs bl.a. att man ska kunna säga upp gravida och föräldralediga. Det har stått överallt i tidningarna också. Vi föreslår en ytterligare skärpning i föräldraledighetslagen. Det hoppas jag att vi ska kunna genomföra gemensamt.

Fru talman! Jag konstaterar att Barbro Feltzing erkänner att man har kunnat konstatera att det som hon definierar som osaklig kritik faktiskt är riktigt. Det är utifrån den utgångspunkten som Miljöpartiet fem i tolv föreslår en ytterligare skärpning av lagstiftningen. Där kan Miljöpartiet naturligtvis inte få med sig de borgerliga samarbetspartierna, utan där måste man vända sig till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna för att försöka sopa undan effekten av den lagstiftning som man i dag vill driva igenom ihop med den samlade borgerligheten.
Fru talman! Den osakliga kritiken kommer sig bl.a. av den väldigt svaga undersökning som HTF gjorde under år 1994, under den korta tid som lagstiftningen fanns. Det drevs aldrig upp något mål till domstolen. Det blev aldrig någon förhandling om detta. Däremot hittade man sju personer som blivit uppsagda på grund av detta. Det är väldigt svagt, om man tänker sig att det kanske skulle vara många fler. Man kan titta på hur facket självt kommer överens tillsammans med arbetsgivaren. Facket har enligt Trygghetsrådet tillsammans med arbetsgivaren sagt upp över hälften av de personer som är över 50 år. Där finns också den osakliga kritiken mot att just det här förslaget skulle diskriminera de äldre och att de skulle sägas upp först. Enligt Trygghetsrådet har man för 53 % av de uppsagda gått ifrån turordningreglerna med fackets medgivande.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Barbro Feltzing. Ni i Miljöpartiet skrev en interpellation så sent som i januari 1999 till statsrådet Sahlin under rubriken Tysta inte våra arbetsplatser. Där står följande: Vad som krävs är en ändring av medbestämmandelagen så att yttrandefriheten garanteras på alla arbetsplatser, även i privata företag och kommunala bolag. Om de anställda inte längre vågar kritisera och säga ifrån på sina arbetsplatser är vi mycket farligt ute. Min fråga till Barbro Feltzing är därför om hennes fråga till statsrådet inte gäller företag med mindre än tio anställda.
Fru talman! Det är riktigt att jag mycket tidigt har interpellerat om tystnad på arbetsplatsen till bl.a. Mona Sahlin. Vi har också väckt en motion i ärendet. Det är helt riktigt. I dag är det tystnad på arbetsplatserna. Skärpningen i medbestämmandelagen gäller inte privatanställda utan den gäller bara mellan staten och individen. Det ska vi angripa på ett annat sätt. Det har inte riktigt med den här debatten att göra, även om man drar upp det i samband med förändringen av turordningsreglerna i småföretag. Carlinge Wisberg sade att jag tror att facket är någonting väldigt hemskt, och jag skulle kanske ha svarat honom som jag gör nu. Jag tror att Carlinge Wisberg och likadant Anders Karlsson tycker att småföretagen så oseriösa att de inte skulle kunna tåla en konstruktiv kritik i företaget. Jag tror säkert att många företagare är så pass seriösa att de inte skulle säga upp någon på grund av detta, så att de anställda inte vågar uttala sig. Anders Karlsson tog här tidigare bl.a. upp att någon har pratat om miljön i företaget och skulle bli uppsagd på grund av den orsaken. Jag tror inte att småföretagare är så väldigt oseriösa.
Fru talman! Jag tror inte att fackliga organisationer är så oseriösa att de ser till att företaget går i drickat för att de inte undantar någon från turordningen. Det är ungefär samma påstående som Barbro Feltzing här gör. Tro ska man göra i kyrkan och inte i riksdagens kammare. Det här handlar faktiskt om fakta. Det är likadant när Barbro Feltzing uttrycker sig om vad som står i lagtexten. Där står faktiskt "av särskild betydelse" och inte "av kompetens". Barbro Feltzing sade tidigare i sitt anförande att det var kompetens man skulle undanta. Här står "av särskild betydelse". Det är viktigt med orden. Sam sagt: Tror gör man i kyrkan och inte i riksdagens kammare.
Fru talman! Jag tror på när småföretagen säger att de flesta är seriösa. Visst är de det. När det gäller frågan om godtycke, att behålla någon och göra undantag från turordningsreglerna har jag hört från väldigt många att de tycker att det är mycket värre att bli uppsagda av facket tillsammans med arbetsgivaren. De upplever det som mycker mer förnedrande att komma hem och säga: Jag har blivit uppsagt på grund av att facket inte vill ha mig kvar i företaget.

Fru talman! Riksdagsarbetet är verkligen omväxlande. I dag har vi först lyssnat på debatten med våra partiledare, sedan debatterat Sydafrikasatsningen och nu ska vi snart fatta beslut om att försämra anställningsförhållandena för dem som arbetar i små företag. I förra veckan arbetade vi med att väcka motioner till riksdagen. Det blev flest sedan riksdagsåret Jag tycker att det är viktigt att vi håller på partilinjerna i såväl debatter som i partimotioner och beslut. Det är ärligast mot väljarna. Jag har därför läst lite i motionerna, och jag vill börja med att citera ur en partimotion från Centerpartiet, c003: "Centerpartiet värnar om de små och medelstora företagen. Det är inom dessa som den största tillväxten i form av nya arbetstillfällen och nya idéer kan skapas. Det är därför viktigt att en större hänsyn tas till dessa typer av företag." "Alltfler småföretag har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens trots att det fortfarande finns en hög arbetslöshet i landet. Den senaste småföretagarbarometern visar att 25 % av småföretagen upplever brist på arbetskraft. Inom de mer expansiva branscherna - IT, elektronik och uppdragsverksamhet - märks arbetskraftsbristen mest. Men även byggbranschen visar på oroväckande höga siffror." Då förstår jag inte hur Centern kan gå med på att försämra anställningstryggheten för dem som arbetar i små företag. Vem tror ni vill välja att arbeta i ett litet företag när tryggheten är försämrad och man i stället kan välja att börja arbeta i ett större företag med större anställningstrygghet? Och på tal om tillväxt - vilken företagare kommer att anställa den elfte medarbetaren? Jag blir också fundersam över hur partilinjen följs när jag läser flerpartimotionen m910 gällande regelverk för tillväxt, underskriven av de fyra borgerliga partierna. Jag citerar den första klämmen: "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att aktivt verka för ett tydligare, enklare och mer konsekvent regelverk, som medför lika behandling av alla företag." Jag kan konstatera att det finns fler än jag som tycker att det är fel att införa tröskeleffekter i LAS. Slutligen, fru talman, vill jag säga att efter försämringarna i LAS under 1994 gjorde HTF, som vi har hört redan tidigare, en utredning och konstaterade att det var kvinnorna som förlorade mest på undantagen i turordningsreglerna. Jämställdheten mellan könen har internationellt sett kommit långt i Sverige. Det finns dock mycket kvar att göra. Ännu har vi inte helt nått målet att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att bli anställda och få samma löne och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. I en partimotion från Folkpartiet, fp103, inhämtade jag partiets tolkning av feminism, nämligen: Liberal feminism handlar framför allt om att se de strukturer som utgör hinder för kvinnor kopplat med en vilja att åtgärda detta med lösningar som utgår från den enskilde individen. Jag bara frågar: Var finns den liberala feminismen i förslaget att försämra LAS? För mig, och i och för sig också för Prismas nya uppslagsbok, innebär feminismen en rörelse som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i samhället genom en ekonomisk, politisk och social kamp för kvinnans frigörelse. Jag tycker att det gynnar feminismen om vi har kvar de regler som råder i dag med "sist in, först ut" som generell regel och med möjlighet för parterna att i lokala förhandlingar förhandla om annat när så behövs. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag är glad att Margareta Andersson säger att detta inte är det mest angelägna för Centerpartiet. Men därför undrar jag varför man går med på att göra de här förändringarna. Jag tycker också att vi från socialdemokraterna redan har talat om hur vi vill ha det under den här debatten.

Fru talman! Jag anser inte i likhet med Margareta Andersson att det är en liten förändring när man undantar två personer från alla de företag där en stor del av tillväxten sker i dag. Det är där som man har möjlighet att anställa fler personer. Som det står i er motion är problemet att vi behöver anställa fler, och inte hur vi ska bli av med personer. Därför är jag orolig för hur man ska, och vilka som ska vilja, anställa den elfte personen.
Fru talman! Eftersom vi i partiet nämndes i feminismfrågan här, och även i jämställdhetsfrågan tidigare under debatten, vill jag säga att det inte är något problem med det beslut vi ska fatta i dag. Vi har nämligen en klar övertygelse om att en större frihet och en större möjlighet till rörlighet för småföretagare ger fler kvinnor arbete - och arbete är den bästa feminism vi över huvud taget kan lägga på bordet i en sådan här debatt! Vi tror alltså att de undantagsregler som nu ska gälla för småföretagare kommer att skapa fler småföretagare, och alltså också kommer att gynna kvinnor. Det är en bra feminism! När det gäller framtiden för feminismen sade jag i mitt anförande att vi vill ha en utredning av hela den stora fråga som vi har diskuterat i dag. Vi vill få in projektanställda och hyrda och köpta tjänster m.m. som bara blir fler och fler på marknaden. I det perspektivet vill vi också ta in feminismbegreppet och jämställdheten.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår Runar Patrikssons argument. Hur kan man säga att det kommer att bli fler anställda för att man gör det lättare att vid arbetsbrist säga upp personer. Jag kan inte se det.
Fru talman! Nej, det är det som jag tror är problematiken - precis det som Christina Axelsson nu tar upp. Jag tror att det är problematiken för den som aldrig har levt i ett område där småföretagsamheten har någon betydelse. Där finns människor som vågar vara entreprenörer och försöker starta företag och samtidigt anställa, och det är de som jag tror kommer att rädda Sveriges landsbygd och glesbygd. Det gäller även småstäder och Stockholm och andra storstadsområden naturligtvis. Det är en väldigt viktig sak för glesbygden att någon vågar starta ett företag och anställa människor. Dessa entreprenörer som anställer människor har inte kunnat se någon möjlighet att göra sig av med människor om det skulle gå snett utan att behöva bli helt utblottat. Det är denna möjlighet som finns nu. Oftast sker ju detta genom resonemang med facken. Detta är en möjlighet som jag tror kommer att betyda väldigt mycket för småföretagare i Sverige.
Fru talman! Jag delar inte alls Runar Patrikssons syn på de här frågorna. Jag ser det mer så här: Det här är borgarnas grundsyn. Försämringar i anställningstrygghet ska lösa problem för företag. Det är en ideologisk uppfattning, och detta är vad den har fört med sig. Om man hade velat ha en utredning och sett vad detta innebär framför allt för kvinnor, hade man begärt det innan man hade varit med och fattat det här beslutet.

Fru talman! Ni som lyssnar här nere och uppe på läktaren! Anders Karlsson sade att tro ska man göra i kyrkan. Det ska man inte göra här i kammaren. Det är ett ganska fantastiskt påpekande med tanke på alla de budgetpropositioner och annat som kommit under de senaste 40 åren där allting bygger på tro med tillväxtsiffror och allt sådant. Den uppmaningen får Anders Karlsson rikta till finansministrar i stället. Det är ju inte så att det blir lättare att säga upp folk, Christina Axelsson. Det handlar inte om det. Det handlar om att liten arbetsgivare ska ha rätt skydda två personer innan turordningslistan upprättas. När jag lyssnar på den här debatten blir jag väldigt förvånad på många sätt. Det gäller särskilt de första inläggen av vänsterpartisten och socialdemokraten, Carlinge och Anders. Min fråga blir: Känner ni någon enda småföretagare? Tror ni att alla medlemmar i LO som har fått stöd för att starta eget företag blir en elak kapitalist omedelbart som han eller hon har fixat det där företaget? Tror ni att det är på det sättet? En småföretagare jobbar och sliter, inte åtta timmar och ännu mindre sex timmar, kanske tio-tolv timmar per dygn. Man lever med sitt företag. Jag kommer själv från ett familjeföretag och har jobbat där i många år, men jag har också jobbat fackligt. Om man startar ett litet företag, om man får ett stöd från staten som gammal LO-medlem och startar ett eget företag, om man driver upp det här företaget och lägger ned hela sin själ och det sedan blir arbetsbrist, tycker ni verkligen då att det inte är rimligt att man ska ha rätten att skydda två personer som är viktiga för företaget innan turordningsreglerna börjar gälla och förhandlingarna pågår? Tycker ni att det är för mycket? Är det orimligt? Ur ett småföretagarperspektiv tycker jag att det är fullt rimligt att man har rätten att skydda två personer. Det är ju småföretagaren som är den svaga parten gentemot facket i de här frågorna, som många har sagt. Efter era inlägg ringde jag till en liten panel jag har. Det var tio personer som skulle lyssna på er och få ett intryck av vad det här förslaget handlade om. Alla tio, som inte visste vad frågan handlade om innan, trodde att arbetsgivare skulle ha rätt att avskeda vilka de ville. Det är precis den myten som fackföreningarna driver i annonser. Den elaka hemska kapitalisten i det lilla företaget - det kan vara kiosken eller bensinstationen - ska ha rätt att avskeda vem som helst när som helst. Tala nu om att det inte handlar om det, utan att det handlar om att skydda två personer! Lägg de orden i munnen här i riksdagen, Anders! Då blir det mycket bättre för alla de fackliga företrädare och fackliga ombudsmän som sitter ute i landet och inbillar sig något annat därför att Hans Karlsson och LO-ledningen har pådyvlat dem det.
Fru talman! Det var trevligt att jag kunde elda upp det f.d. språkröret i Miljöpartiet i den här frågan. Tro ska man göra i kyrkan, sade jag. Det står jag fortfarande fast vid. Det är möjligt att de borgerliga finansministrarna trodde på saker under den tiden när finanserna var så dåliga, men jag hoppas att det inte gäller för socialdemokratiska finansministrar. Man lägger prognoser som sedan blir vägledande för budgetarbetet. Det handlar inte om tro. Det är en prognos man lägger. Jag ska också svara på frågan om jag känner någon företagare. Jag känner faktiskt många. Jag jobbar faktiskt fortfarande med näringslivsfrågor i min hemkommun. Jag är ordförande i den stiftelse som sköter det. Vi är mycket framgångsrika. Vi tycker att det är viktigt med småföretagande. Nu har jag svarat på de frågorna. Sedan säger Birger Schlaug att man ska skydda två personer. Man ska undanta två personer i förhållande till de andra anställda i företaget. Då kan man säga att man skyddar dem. Arbetsgivaren ger dem ett skydd, men de andra får inget skydd. Det är arbetsgivaren ensidigt som avgör om de ska skyddas som Birger Schlaug säger, dvs. tas undan, eller om det ska förhandlas med motparten. Då är min fråga: Är det förenligt med svensk rättspraxis? Jag har ställt den frågan till alla tidigare talare, och ingen har svarat. Jag hoppas att Birger Schlaug kan göra det. Är det förenligt med svensk rättspraxis att man inte ska få lov att förhandla med motparten? Är den förenligt med svensk rättspraxis att den ena parten ensidigt ska få lov att avgöra detta?

Fru talman! Det är en prognos från min och många andras sida att det blir väldigt mycket bättre för de riktigt små företagen om man har en arbetsrätt som ger dem rätten att skydda två personer om det blir arbetsbrist innan turordningslistan upprättas. Jag tror att det är väldigt bra för väldigt många att se att man inte kan bygga upp alla regelverken i Sverige för de stora företagen, men det är tyvärr oftast på det sättet. Nästan alla regler i Sverige är uppbyggda för de stora företagen därför att det var lättare för LO och sossar att snacka med P G Gyllenhammar och andra. Man har haft ett väldigt litet förtroende för småföretag.
Fru talman! Det är faktiskt så, Birger Schlaug, att det förslag som ni förmodligen kommer att driva igenom i kammaren i dag innebär att över 600 000 anställda i företag med mindre än tio anställda kommer att drabbas. Om jag jobbar i ett företag med elva anställda har jag en anställningstrygghet. Om jag jobbar i ett företag med tio anställda har jag en helt annan anställningstrygghet. Är det förenligt med svensk rättspraxis att göra på det viset? Jag ställer frågan igen. Jag hoppas att jag kan få ett svar. För övrigt har jag en nyinträdd kollega här i riksdagen som är egen företagare. Han sitter faktiskt där. Jag känner en hel del företagare, och de är inte kapitalister för det. Det vill jag också ha sagt.
Fru talman! Det var roligt. Det behövs att någon socialdemokratisk riksdagsledamot säger det här i kammaren. Anders Karlsson frågar om det är förenligt med rättssystemet att göra på det här sättet. Jag vet inte om rättssystemet egentligen brukar lägga sig i om man ska skydda någon. Jag tycker att den hårdragning som Anders Karlsson gör inte är riktigt relevant. Jag är villig att försöka ta den debatten senare. Retoriskt är det väldigt bra att ställa frågan, men jag är inte riktigt bergis på att den är riktigt relevant. Det vill jag ha sagt. I inledningsanförandena från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hette det att den här marginella ändringen i arbetsrättslagstiftningen ger arbetsgivaren godtycke. Man tog upp § 32, och man sade att det var ett generalangrepp. Detta är en oerhört liten ändring. Det finns borgerliga företrädare här som vill gå mycket längre och säger att det här är ett litet steg. Jag säger att det är ett exakt lagom steg. Nu får vi en bra balans.
Fru talman! Birger Schlaug sade att det inte alls är lättare att säga upp personer på grund av arbetsbrist med dessa regler än annars. Jag tycker att det blir det. Om man exempelvis ska säga upp två personer behöver man inte ha förhandlingar om just vilka personer som ska sägas upp. Man kan ta bort några, om man exempelvis har fyra anställda. Med det tycker jag att det blir lättare.
Fru talman! Jag har inte riktigt den uppfattningen. Den erfarenhet jag har är att småföretagare säger att det inte är riktigt så enkelt. Man kan skydda två personer. Men fortfarande gäller regeln att det ska vara arbetsbrist. Fortfarande gäller att om det ska anställas en ny har man företräde om man nyss har fått sparken. Det är samma regelverk som gäller i övrigt. Det som är ett viktigt och historiskt steg som vi nu tar i Sveriges riksdag är att vi ser till att anpassa regelverket för småföretag så att det inte alltid bara ska vara anpassat för de stora bolagen. Det är ett väldigt bra och starkt framsteg.
Fru talman! Vi kan se att tillväxten under de senaste åren, kanske just under det senaste året, har varit väldigt hög, trots att vi har haft den lag om anställningsskydd som vi har. Den har varken hindrat eller bromsat tillväxten.
Fru talman! Vi har haft en ganska hygglig tillväxt, men det innebär inte att kvaliteten i samhället alltid blir bättre. Om vi ska få människor att våga satsa på att bli egenföretagare ska vi försöka se på det ur småföretagarnas synvinkel någon gång. Man lägger ned oändligt mycket tid, oändligt mycket kraft och tankemöda. Sedan uppstår situationen att det blir arbetsbrist. Är det då för mycket begärt att man som småföretagare ska få ha rätten att skydda två personer innan turordningslistan upprättas? Är det verkligen för mycket begärt?

Fru talman! Sommarens översvämningar i Norrland gjorde att jag begärde en särskild debatt om växthuseffekten och klimatpolitiken. Jag hoppas att vi inte bara ska diskutera effekterna av sommarens störtregn i Norrland utan också det allt tydligare sambandet mellan å ena sidan ökad nederbörd och andra klimatförändringar och å andra sidan de höga och ökande utsläppen av koldioxid. Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är en realitet. Om vi inte kan minska våra utsläpp av koldioxid kommer naturen att slå tillbaka genom ett förändrat klimat, något som får allvarliga konsekvenser också för Sverige. De beräkningar som gjorts av ett nätverk av klimatforskare vid SMHI tyder på att nederbörden kan komma att öka med upp till 30 % i norra Sverige på grund av den höga koldioxidhalten och den uppvärmning som den ger upphov till, med kraftiga sommar och höstflöden som följd. Det vi upplevde i somras va sannolikt ingen tillfällighet. Det borde fungera som en klimatpolitisk väckarklocka. Jag vill som avslutning på min korta inledning ställa tre frågor till Kjell Larsson. För det första: Klimatkommittén skulle ju skärpa en hittills overksam svensk klimatpolitik. Men det bidde bara en informationskampanj. Delar Kjell Larsson min uppfattning, att Klimatkommitténs förslag är helt otillräckliga om vi ska kunna nå de mål som vi satt upp för minskade koldioxidutsläpp? För det andra: Delar Kjell Larsson min uppfattning att den koldioxidskattehöjning som vi inleder nästa år är ett verksamt styrmedel för att minska koldioxidutsläppen? Finansministern tog avstånd från den, eller svävade åtminstone på målet. Statsministern gav den sitt stöd. Var står Kjell Larsson? Har vi miljöministerns stöd om en höjd koldioxidskatt? För det tredje: Vissa tidpunkter är viktigare än andra. Ibland står man inför ett vägskäl. Ibland krävs aktiv handling nu, annars är det för sent. Delar Kjell Larsson min uppfattning att vi står vid en extremt viktig tidpunkt nu när det gäller möjligheten att få till stånd en global samling till en verkningsfull klimatpolitik? Jag tänker främst på de internationella klimatförhandlingarna i Haag i november.

Fru talman! Jag är mycket glad över att Miljöpartiet har tagit initiativet till den här debatten. Klimatpolitiken och det globala miljöhot som det innebär är stora och väsentliga frågor. Det behöver debatteras och diskuteras mycket mer än vad som sker för närvarande. Det är ett ansvar för oss alla att ta de här hoten på fullaste allvar och att öppet diskutera hur vi nationellt och internationellt ska möta dessa hot. Enligt FN:s klimatpanel kommer de stigande halterna av koldioxid och andra växthusgaser som alstras av mänsklig verksamhet att leda, och har redan lett, till klimatförändringar. Detta är också de flesta forskare på området eniga om. Om klimatet ändras kommer ingen del av världen att vara opåverkad. Att det pågår en global uppvärmning av klimatet innebär också att energiinnehållet i atmosfären ökar, och det är det som är själva grunden för att klimatförändringarna också kommer att skapa större och svårare oväder i framtiden. Också här har vi redan sett oväder som med all sannolikhet har kopplingar till klimatförändringen.

människor vid den östra kusten. Detta är en del av förändringarna. Jag påstår självfallet inte att alla dessa oväder, allt detta lidande, enbart har klimatpolitiska förklaringar, men det finns ett samband. Det är en del av de framtida påfrestningar som världen kommer att ställas inför på grund av den pågående klimatförändringen. Havsytan kommer att stiga med svåra konsekvenser för flera önationer och låglänta kustnationer. Om havsytan höjs kommer det i sin tur att få konsekvenser för korallrev, för kustnära våtmarker. Det får effekter på tillgången till färskvatten, effekter på fisket, den biologiska mångfalden, turismen. Stormar och översvämningar kan bli vanligare och häftigare, som jag har varit inne på. Vissa sjukdomar, t.ex. malaria kan få ökad utbredning i ett varmare klimat. Arter som inte kommer att hinna anpassa sig till den här snabba klimatförändringen kommer att hotas. I många torra delar av världen, där bristen på mat redan är ett akut problem, kan odlingsförhållandena komma att försämras ytterligare. Afrika, som redan är en hårt drabbad kontinent, kommer förmodligen att drabbas allra hårdast. De fattigaste kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Matz Hammarström har beskrivit hoten mot oss i Sverige: 30 % mer nederbörd i norra Sverige tillsammans med alla andra förändringar. Redan nu kan man se - det kan lika väl ha en koppling till klimatförändringarna - hur trädgränsen i fjällområdena kryper uppåt. Mot bakgrund av detta är den fråga som vi måste ställa oss en etisk-moralisk fråga - om vi som människor har rätt att på detta sätt och med dessa konsekvenser förändra den kemiska sammansättningen av atmosfären. Det är precis det vi håller på med för närvarande. Vi har ökat koldioxidinnehållet i atmosfären med ungefär 40 % sedan industrialismen inleddes. Vi har en eftersläpning när det gäller effekterna av dagens utfall, som gör att den här ökningen kommer att fortsätta mycket kraftigt i framtiden. En temperaturförändring genomsnittligt på någon halv procent hittills kommer att accelerera. Vi kan räkna med en temperaturförändring på ungefär 3 % de närmaste 50 åren. Detta får svåra och allvarliga konsekvenser. Därmed blir det också vårt ansvar att genomföra åtgärder för att möta den här utvecklingen och för att minska utsläppen av klimatgaser, särskilt utsläppen av koldioxid som är den tyngsta och viktigaste växthusgasen. Just nu arbetar vi i mitt departement på en klimatproposition, som ska läggas på riksdagens bord i december i år och som kommer att ange strategier för fortsatta skärpta åtgärder på området. Som svar på Matz Hammarströms fråga om klimatutredningen är tillräcklig vill jag säga följande. Den anger naturligtvis inte alla de åtgärder som behöver vidtas under de närmaste åren, utan vi kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder framöver. Något tydligare svar får jag nog vänta med att ge till dess att vi har arbetat färdigt med klimatpropositionen. Jag vill också värja mig lite grann mot beskyllningen att vi skulle vara overksamma när det gäller klimatpolitiken. Som jag sade jobbar vi mycket med klimatpropositionen. Vi har det som vi kallar för stöd till lokala investeringsprogram där vi under de tre senaste året har givit stöd till en rad projekt ute i kommunerna som leder till betydande minskningar av koldioxidutsläppen. En sammanräkning av de insatser som vi har gjort innebär att vi minskar användningen av elenergi och fossila bränslen med 2,1 terawattimmar per år. Vi minskar koldioxidutsläppen med ca 1,6 miljoner ton per år eller ca 2,8 % av de totala utsläppen. Det talas mycket nu i det europeiska samarbetet om det som kallas policies and measures - man kan översätta det med politik och åtgärder. Det finns ett väldigt tryck på att denna politik och dessa åtgärder ska utvecklas. Det här är ett nästan unikt svar från Sverige på frågan vad man kan göra på det här området i konkreta, praktiska åtgärder för att få ned koldioxidutsläppen. Jag är ganska stolt över det här programmet och diskuterar det mina kolleger i Europa, inte minst med mina kolleger från de gröna partierna. Vi behöver använda ekonomiska styrmedel. Sverige var först i världen med att införa koldioxidskatt 1991. Den har därefter höjts vid flera tillfällen, och vi har för närvarande förmodligen den högsta koldioxidskatten sammanräknat bland alla länder i världen. Vi har ett mycket ambitiöst program för energihushållning och för att främja biobränslen. Inom transportsektorn vidtar vi flera olika åtgärder med hög skatt på bensin och diesel och en hög nivå på forsknings och utvecklingsarbete. Inom skogsnäringen kan vi nu se att vi binder väldigt mycket kol från atmosfärens koldioxid i ett snabbt ökade skogsförråd. Dessa är några av de åtgärder som vi arbetar med nu och har vidtagit med gott resultat. Vi måste naturligtvis också skärpa dessa åtgärder i framtiden. Vi måste utveckla nya strategier för att möta det här hotet. Vi måste se till att järnvägsnätet blir effektivare och smidigare och ett bättre alternativ till landsvägtransporter. Vi måste satsa ytterligare på alternativa bränslen och bättre motorer. Vi måste effektivisera arbetet med ett nationellt vindkraftsprogram, och det är just precis det som vi för närvarande håller på att göra. Vi måste satsa ytterligare på forskning om och utveckling av solenergitekniken där Ångströmlaboratoriet i Uppsala har världsrekordet i energieffektivitet när det gäller att ta ut elektricitet från solenergin. Vi har infört ett investeringsstöd för solvärme i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi måste starkt överväga att införa miljörelaterade trängselavgifter i våra storstäder, och jag har personligen pläderat starkt för detta. Vi måste fortsätta att driva kravet på en differentierad och miljörelaterad kilometerskatt för den tunga trafiken på landsväg i Europa. Vi måste driva på för att EU och världen i övrigt ska kunna införa koldioxidrelaterade avgifter på flygtrafiken. Detta är några av de åtgärder som vi vidtar nationellt, men tyngdpunkten i arbetet för att komma åt detta stora och svåra framtidsproblem ligger naturligtvis på det internationella planet, och jag hoppas kunna återkomma till det i ett av mina senare inlägg.

Fru talman! Jag vill tacka Kjell Larsson för en bra och tydlig inledning, inte minst när det gäller beskrivningen av växthusproblematiken som en grundläggande etisk fråga. Har vi rätt att fortsätta med ett beteende som förändrar den kemiska sammansättningen i atmosfären, som leder till en global uppvärmning, som leder till alla de problem som miljöministern lyfte fram - översvämningar, torka och annat? Kjell Larsson sade att det var en orättvis beskrivning att kalla svensk klimatpolitik för overksam. Men faktum kvarstår ju att vi inte har lyckats minska koldioxidutsläppen, utan de tenderar i stället att öka. Det måste till ytterligare åtgärder för att få den minskning som vi har målsatt. Jag sade att detta inte bara skulle handla om Norrland, men det måste ju handla lite om Norrland också. I synnerhet Västernorrland drabbades av översvämningar i somras. Efter fyra veckors regn började flödesnivåerna i länets älvar och vattendrag att stiga. Ånges och Sundsvalls kommuner fått de mest omfattande skadorna. Och det är i huvudsak väg och järnvägsnät, jordbruket samt enskilda fastigheter som har drabbats. Det inträffade visar dels på behovet av en ansvarsfull, rakryggad, konsekvent och verkningsfull klimatpolitik såväl nationellt som internationellt, dels på behovet av ett förebyggande arbete här i Sverige inför framtiden. Det finns en tendens att underskatta risken för höga flöden. Alltför sällan tar man hänsyn till den risken fullt ut vid den fysiska planeringen. Det är dags att börja göra det nu. Vattenkraftsutbyggnaden i en älv medför i regel att flöden dämpas, men den utgör ingen garanti mot höga flöden och översvämningar. I synnerhet vid kraftiga sommar och höstflöden är överraskningsmomentet större i utbyggda älvar än i outbyggda, eftersom flöden inträffar mer oregelbundet när älven är reglerad. Dammarna är utrustade med s.k. utskov för att man vid höga flöden ska kunna släppa fram vatten som inte kan lagras eller tappas via kraftverkens turbiner. Utskoven är dessutom anläggningarnas säkerhetsventiler som skyddar mot översvämning som i vissa fall kan leda till dammhaveri. Kapaciteten hos dessa utskov är en av dammsäkerhetens nyckelfrågor, och för närvarande pågår en översyn av alla större svenska dammar när det gäller just utskovens kapacitet. Många dammar är helt enkelt inte dimensionerade för de flöden som förekom i juli och än mindre för de flödens som vi har att vänta oss i framtiden. Det behöver alltså göras förbättringar vid flera av våra dammanläggningar för att öka kapaciteten. Vi behöver också en annan fördelning länsvis av de s.k. bygdemedel som förvaltas av länsstyrelserna och som vattenregleringsföretagen avsätter för att bl.a. förebygga översvämningsskador. Det behövs en annan fördelning därför att effekterna av översvämningsskadorna i regel är större i sådana län som Västernorrland längs ned med älvarna än i län där vattendragen rinner upp. Vi behöver ompröva en del vattendomar som är mycket gamla och som tillkom i en tid när bebyggelsen och miljön i älvdalarna såg helt annorlunda ut. Ett problem är att rättsläget inte är helt klarlagt när det gäller omprövning av gamla vattendomar, men Miljöpartiets ståndpunkt är att möjligheterna för en sådan omprövning utifrån dagens moderna miljölagstiftning ska undersökas noggrant, och är det så att den visar sig vara otillräcklig för att förhindra framtida översvämningskatastrofer är vi beredda att inleda en dialog med regeringen om eventuella nödvändiga förbättringar av miljölagstiftningen. Räckvidden på dagens lagstiftning prövas just nu i domstol. Åklagare Stefan Karlmark driver ett unikt skadeståndsmål mot Gullspångs Kraft för dess skuld i översvämningarna i Värmland 1995, och det väntas en dom i vår. Karlmark menar att kraftbolagen har en tendens att gömma sig bakom vattendomen. Men de har en skyldighet att inte bara följa vattendomen till punkt och pricka. Jämför med hastighetsbegränsningarna på vägarna! Man kan inte alltid hävda att man kör lagligt bara för att man håller sig under högsta tillåtna hastighet. Vi behöver bygga om en del broar, vägtunnlar och järnvägsvallar så att de klarar av att stå emot trycket vid framtida översvämningar. Det är också viktigt att planeringen av nya infrastrukturinvesteringar som Botniabanan och en del vägprojekt norröver tillgodoser kraven på tillförlitlighet och säkerhet. Vattendomsreglerade eller på annat sätt påverkade sjöar och åar, det rationaliserade skogs och jordbruket med kalhyggen och utdikning som gör att det inte finns något som suger upp vattnet samt den globala uppvärmningen med dess klimateffekter är faktorer som i betydligt större utsträckning än i dag måste beaktas vid all fysisk planering. Vi behöver också - något som vi har motionerat om - ett särskilt statsanslag i statsbudgeten för att parera, motverka och förebygga effekter av klimatförändringar. Och inte minst behöver vi en konsekvent klimatpolitik som inte stannar vid målformuleringar utan också föreskriver praktiskt och verkningsfullt handlande och inte hukar för nödvändigheten av höjd koldioxidbeskattning. Tyvärr har det hittills varit skralt med engagemanget för en radikal miljöpolitik härhemma. Det har under lång tid stått klart att vi inte kommer att uppnå de mål som vi har satt upp. Anledningen är att alltför många valt att prioritera kortsiktiga intressen framför en långsiktig, ansvarsfull klimatpolitik. Man vågar inte stå upp för de långsiktiga åtaganden som Sverige förbundit sig till, utan viker sig populistiskt för tillfälliga opinionsyttringar. Vi måste som politiker våga se väljarna i ögonen och tala om vad som måste göras för att åtgärda en överlevnadsfråga.

Fru talman! Jag har valt att vid det här tillfället tala om en annan miljö, nämligen lokalmiljön, närmiljön i vilken människor ska leva och fungera. Jag tror att de människor som lever i de berörda områdena förväntar sig det när riksdagen diskuterar översvämningarna i Norrland. Sommarens regn och översvämningar var en naturkatastrof. Orsakerna, om de har med växthuseffekt och klimatförändringar att göra eller inte, får kommande studier och framtiden utvisa. Vi som på ort och ställe har mött alla olyckliga och oroade människor, sett översvämmade hus, hus som brändes, höskördar som flöt bort, tomter som eroderade, har allt detta väl inetsat i våra minnen. Försvarsminister Björn von Sydow besökte de översvämmade områdena, men han hade ingenting att komma med när det gällde att lugna dem som berördes. Kommunminister Lars-Erik Lövdén utlovade stöd till berörda kommuner och pengar för upprustning av vägar och järnvägar, men hade inget besked till dem som drabbats. Är det en bra lokalmiljö? Statsrådet Kjell Larsson tog vid sitt besök upp vattendomar och vattenkraftsföretagens ansvar. Men vad hade han att meddela alla oroliga människor? Är det en bra miljö? Någon vecka senare meddelade statsministern myndigt från sin semesterort att berörda kommuner skulle få ekonomisk hjälp, men hänvisade de enskilda människorna att klara sina ekonomiska bekymmer via sina hemförsäkringar. Så är den politiska miljö i vilken människorna i Sverige uppenbarligen ska leva. Fru talman! Dan Lindeberg, mannen i Torpshammar vars gamla vackra hus från mitten av 1800-talet den kommunala räddningstjänsten brände upp för att rädda en bro, har helt lämnats åt sitt öde. Är detta en bra kommunal miljö? Danielsson, svävade redan dagen efter husbränningen på målet vad gällde ersättningsfrågan. Lindeberg rekommenderades att på egen hand ta upp sina problem och anspråk med andra myndigheter. Är det så en kommun ska behandla den miljö i vilken dess invånare ska leva? Tiden går. Skulderna på Lindebergs hus består och räntorna ska betalas. Den lilla människan lämnas åt sitt öde i den lokala miljön. Är det så det ska vara? Är det inte rimligt att Dan Lindeberg får allt stöd som finns från kommunens sida? Borde inte Ånge ha löst in hans fastighet och i sin tur drivit frågan med andra myndigheter? En bro värd miljoner räddade man. Men Dan Lindebergs problem kvarstår. Dan Lindeberg så att den lokala miljön uppe i Ånge på något sätt kan bli bättre? Det gäller även andra berörda kommuner. Tala om det, Kjell Larsson! Det är trots allt en naturkatastrof som har inträffat. En av de berörda kommunerna ringde för knappt två veckor sedan upp Finansdepartementet för att få klart för sig hur de utlovade 100 miljonerna skulle användas. Kommuntjänstemannen kunde berätta att Bosse Ringholms finansdepartement iskallt bara meddelade att principerna för fördelning och användning av miljonerna inte var klara. Det var bara att vänta. Det är den miljö som vi i Sverige lever med när vi möter och konfronteras med uppenbarligen den politiska verkligheten, trots att i stort sett tre månader har passerat och vintern med dess snö och kyla står för dörren. Sammanfattningsvis, fru talman, kan jag konstatera att regeringen har dragit hela ersättningsfrågan i långbänk. Enskilda människor och kommuner väntar på besked. Det är bättre att rikta kritik och skuldbelägga vattenkraftsföretagen än att fundera över den kommunala hanteringen av byggnadslov och detaljplaner som tillåtit byggnation på många av de områden som i sommar har översvämmats. Hur ser det ansvar ut som kan utmätas mot enskilda kommuner? En debatt om det här skulle inte skada - en debatt inom ramen för en lokalmiljö. Var inträder det kommunala ansvar som skyddar den enskilde från felaktig kommunal myndighetsutövning enligt skadeståndslagen? Skulle inte en katastroffond vara ett bra sätt för framtiden att skapa klara regler för hur enskilda ska kompenseras vid naturkatastrofer? Oberoende av om anledningen är växthuseffekt eller något annat är det också ett inslag i miljön. Men till sist, fru talman, bara en stilla vädjan: Skynda på. Ge besked till alla de berörda människorna innan köld och snö förstör ännu mer. Visa en generös och hjärtlig inställning. Tala hellre om den miljö som människorna i dag är mer angelägna om än om växthuseffekten. Den kan vi tala om vid ett senare tillfälle. Jag vill bara understryka att den är väl så viktig, men just nu är det människorna som önskar besked.
Jag förstår att Per-Richard Molén räknade upp ett antal enskilda ärenden för att illustrera en problematik och att alla är medvetna om att riksdagen inte diskuterar enskilda ärenden för vilka myndigheter eller kommuner är ansvariga.

Fru talman! Vad är det väsentligaste att diskutera angående sommarens översvämningar? Enligt min mening är det att koncentrera sig på vad vi i riksdagen kan göra för att minska risken för att liknande situationer uppstår igen samt att lindra konsekvenserna av de översvämningar som trots allt uppkommer - detta snarare än att vältra sig i detaljer om vad som hände i somras. Ingen vågar i dag förneka klimathotet. De ökade utsläpp av växthusgaser som skett till följd av att fossila bränslen förbränns i motorfordon, energianläggningar och industriell verksamhet utgör sammantaget det största hotet mot mänsklighetens framtid. Den förindustriella koncentrationen av koldioxid i atmosfären låg tämligen konstant på 260 miljarddelar. Tekniska landvinningar ledde till att kol, olja och naturgas kunde ersätta träråvaror som bränsle. Nu har CO2-halten ökat till 380 miljarddelar. Jordens ändliga resurser har tappats av i en rasande takt. Uppskattningsvis hälften av de ändliga resurser som sakteliga byggts upp under miljarder år har vi förbrukat sedan 1950, mindre än ett ögonblick i jordens historia. Trots allt tal om kretslopp, hållbar utveckling etc. sågar vi av den gren vi sitter på med en allt högre hastighet. De negativa effekterna för klimatet och miljön i övrigt leder till att förbränningen av fossila bränslen måste minska drastiskt långt innan olja blir en bristvara. Enligt klimatforskarna kommer sannolikt intensiteten i de extrema väderfenomenen att bli större. I somras var det norra Sverige som drabbades av översvämningar. I Skåne erfor vi decemberstormen i fjol som fällde skog med en sällan skådad kraft. Fenomenet är internationellt; Mitch och andra orkaner samt översvämningar, som miljöministern räknade upp här tidigare, ser vi hemsöka mänskligheten med förödande konsekvenser. Mot denna bakgrund kan höjningen av dieselskatten med 10 öre och den begynnande skatteväxlingen bara ses som en fingervisning om de klimatåtgärder som är oundvikliga om utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar. Fru talman! Få samhällsproblem har en så genuint internationell karaktär som klimatet. Inför höstens klimatmöte i Haag står det internationella samarbetet inför en ödesstund. Klarar nationerna av att åstadkomma den kompromiss som behövs för att Kyotoprotokollet ska kunna ratificeras och träda i kraft? Sverige har spelat, och spelar, en aktiv roll i klimatförhandlingarna. Vi har av tradition en hög profil i det internationella samarbetet. Den forskning som bedrivs i Sverige har haft en avgörande betydelse för tillkomsten av klimatkonventionen 1992 och för klimatdiskussionerna efter det. Den roll som IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, har kan inte nog understrykas. Sverige har också bidragit till uppbyggandet av andra internationella klimatorganisationer. SMHI är Sveriges representant i de internationella organisationerna Eumetsat, ECMWF, WHO och IOC. Via Eumetsat erhåller SMHI meteorologiska satellitdata, vilket är ett mycket viktigt underlag för väderprognoser. Medlemskapet i ECMWF ger SMHI tillgång till de bästa medellånga, numeriska väderprognoserna i världen. WHO är den internationella klimatorganisation som är en del av FN-organisationen. Sverige bekostar medlemsavgiften till dess organisationer genom anslag till SMHI. SMHI kom med sina varningar i tid den här sommaren, men tyvärr vidtogs inte de relevanta åtgärder som borde ha varit en följd av varningarna. Det kan knappast SMHI lastas för. Klimatforskningsprogrammet SWECLIM gör förutsägelser om vad Norden har att vänta om nuvarande trender håller i sig. Medlemskapet i dessa internationella klimatorganisationer är ovärderligt för att den svenska klimatforskningen ska kunna behålla sin kvalitet och för att SMHI ska kunna göra vederhäftiga väderprognoser. De avgifter som Sverige ska betala för år 2001 har emellertid ökat, och det finns i dag inte teckning för dessa i SMHI:s budget utan att man kraftigt skär ned på den inhemska verksamheten. I årets budgetförhandlingar lyckades vi inte klara ut dessa problem, och jag hoppas att miljöminister Kjell Larsson i dagens debatt kan ge besked om hur regeringen har tänkt sig att lösa nämnda problem. Fru talman! För att förhindra att översvämningar av de dimensioner som förekom i somras ska ske igen behöver de gamla vattendomarna omprövas. Har jag uppfattat det rätt så har miljöministern uttalat att så ska ske. Konsekvenserna för de översvämningsdrabbade hade blivit åtskilligt lindrigare om vattenmagasinen hade börjat tömmas i god tid och därmed haft större kapacitet för att ta hand om sommarens regn. Vattenkraftbolagen måste ta större hänsyn till lokal kännedom om var det finns snö kvar som leder till stor avrinning när den smälter. Så hade också varit fallet om hänsyn till samhällsekonomin och lokalbefolkningens intressen hade varit överordnat bolagens avkastning. Vattenkraftbolagens ansvar för det inträffade behöver utredas närmare för att även dessa ska få ta ett ekonomiskt ansvar för följderna av beslut om reglering av magasin m.m. I höst har Vänsterpartiet lämnat in en motion om katastroffond. I motionen begärs att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att utreda förutsättningarna för uppbyggandet av en katastroffond. Norge kan vara ett gott exempel för den modell som behövs för att lindra konsekvenserna för dem som drabbas av de naturkatastrofer som vi sannolikt har att räkna med i framtiden också.

Fru talman! Nu kan vi inte chansa mer. De stora översvämningar som skakat främst södra Norrland i sommar är inte bara tragedier för enskilda utsatta människor, företag eller kommuner. Nej, trots att vattenmassor förstört hus och hem, raserat vägar och banvallar, förorsakat katastrofinsatser också för bönder och potatisodlare, raserat campingplatser och fritidsanläggningar, skadat fiskebiotoper och biologisk mångfald på grund av erosion m.m. - trots allt detta är det ändå något mer som värker i människors hjärtan och hjärnor. Det är naturligtvis inte oväsentligt att man analyserar vad som har gått snett. Varför drabbar egentligen allt det här så många människor trots erfarenheter från tidigare liknande situationer? Naturligtvis finns det skäl att se över ansvarsfrågorna. Visst måste ekonomiska insatser till som hjälp för att återställa det som skadats. Det är viktigt att infrastrukturen återställs så att näringsliv och enskilda människor kan få ersättning och nytt mod. Man måste sannolikt se över de gamla vattendomarna och skapa bättre beredskap för att minimera risker för framtiden. Många dammar måste också åtgärdas m.m. Inte är det någon tröst att extrema väderförhållanden drabbat andra områden i världen också. Vi hörde talas om orkanen Mitch. Det nämndes också här Kina, Venezuela, Östasien och översvämningar i Moçambique med närmare 20 miljoner hemlösa människor, 25 000 döda och därtill stor materiell förödelse som följd. Fru talman! Det som värker inombords handlar naturligtvis om klimatfrågan. Frågan är om det som vi upplever som accelererande naturkatastrofer beror på av oss påspädd växthuseffekt. Om de scenarier som flera av våra forskare presenterar är sannolika så har vi all orsak att ta klimatfrågorna på allvar. Även om historien kan visa på klimatförändringar förr genom århundradena, och trots att vissa forskare tvekar om uppgifterna, måste vi ta till oss signalerna. Vi kan inte chansa längre. Försiktighetsprincipen gäller. En bred politisk front måste möta med åtgärder. Men vad då för åtgärder? Ja, inte löser man problemen, Matz Hammarström, genom att chockhöja bensin och dieselpriser t.o.m. upp till 30 kronorsnivån som antytts från miljöpartihåll. Är det våra glesbygds och landsbygdsbor som dagligen måste använda bilen för att klara sin livsföring, som ska stå för notan? Bilen är i stora delar av vårt land en förutsättning för ett decentraliserat samhälle med bosättning på glesbygden. Priset på drivmedel är i dag så högt att höjda skatter slår direkt mot de svaga grupperna i samhället. En större prisdifferentiering av miljöklasserna på bränslet är en mer framkomlig väg. Förnyelsebara bränslen måste ges konkurrensmässiga fördelar. Och inte löser man väl problemen, miljöministern, genom att säga nej till att utveckla produktionen av etanol ur skogsråvara eller genom att säga nej till reducerad koldioxidskatt på etanol. Vad är det för vits med att belasta fossila bränslen med koldioxidskatt när skatten inte lyfts av när alternativt bränsle finns? Miljöskatter, särskilt höga sådana, gynnar inte utvecklingen av biobränslen utan ökar i stället statens beroende av skatteintäkter och minskar intresset för, och möjligheten av, att släppa fram alternativen. Regeringens handlande och Kjell Larssons egna svar på frågor tidigare visar tydligt på det. Med andra ord: Varför medverkar inte regeringen bättre tillsammans med Miljöpartiet och andra för att snabbt introducera alternativa bränslen och motorer på marknaden? Ett annat välkänt dåligt exempel är ju förtidsavvecklingen av Barsebäck 1 innan man färdigutvecklat alternativ, miljövänlig energi fullt ut. Resultatet har blivit ökade koldioxidutsläpp genom import av kolkraftsel från Danmark och Polen. Eftertankens kranka blekhet har möjligen slagit åtminstone näringsminister Björn Rosengren, som aviserat senareläggning av avvecklingen av Barsebäck 2. De ökade koldioxidutsläpp som blir följden av att energibortfallet kompenseras med kolkraft har tvingat Sverige att begära ökade utsläpp. Riksdagens mål att utsläppen inte skulle vara större år 2000 än år 1990 har inte gått att uppfylla. Utsläppen har i stället ökat med 3 %. Klimatkommitténs förslag är nu att detta mål ska uppfyllas år 2005 och att utsläppen år 2010 ska vara 2 % lägre än 1990. Låt de politiska instanserna på ett bättre sätt vända sig mot hela energiområdet och inte fokuseras mot transportsektorn! Vindkraften är naturligtvis bra, men upp till bevis, miljöministern! Vi väntar på det.

Fru talman! Miljöpartiets Matz Hammarström började med att säga att han hade begärt en debatt om växthuseffekten och klimatpolitiken. Men så står det faktiskt inte på den begäran som talmanskonferensen har fått. Där står det att man begär en särskild debatt med anledning av översvämningarna i Norrland. Varför blev det en så regnrik sommar? Det har flera talare redan tagit upp, så därför tänker jag inte ta upp det. Vilka blev skadorna, och hur har de hanterats? Jag var där och har sett skadorna, och jag har talat med väldigt många av de drabbade. Under de dagar när vattennivåerna var som högst kunde vi alla se dramatiska bilder på vad som hände - hus som rasade ned i vattendrag som inte var reglerade. Vi kunde se en alldeles ny bro som invigdes för ett år sedan och som rasade. Nu måste det byggas en helt ny bro på grund av att ån har blivit mycket bredare efter översvämningarna. Strömfårorna ser helt annorlunda ut. Otaliga är de vägar och mindre broar som följde med vattenmassorna. Järnvägsvallar underminerades och fick stängas av för tågtrafik, osv. Nu tänker jag faktiskt vältra mig lite grann i detaljer från sommarens händelser, trots att Karin Svensson Smith inte tyckte att vi skulle göra det. Många frågor hänger i luften, sade kommunalrådet i Ånge när jag undrade hur man hanterade skadorna. Därför tänker jag ge några exempel från verkligheten. Tre familjer har blivit utan en bro. Det beräknas kosta ca 1 miljon kronor att bygga upp den igen. Ska dessa tre familjer bekosta det med egna pengar på ca Hustomter har rasat ned i åar och älvar. Vattenbrunnar har förstörts. Jordmassor har spolats in på åkermark, gräsmattor och in i källarvåningar på hus. Vem ska betala? Ett företag, Dyno Nobel i Ljungaverk, behöver kylvatten till sitt företag. Vattendraget som man utnyttjar drabbades av att stora mängder grus, uppskattningsvis 20 000 kubikmeter, rann in i deras kylvatten. Hittills har företaget självt fått bekosta reparationer av ställverk och pumpstation och utgrävning av delar av kanalen till en kostnad av 600 000 kr. För att åtgärda allt kommer det att kosta minst lika mycket till. Jag är medveten om att detta handlar om enskilda fall och som inte leder till något beslut. Men jag tror att kunskapen om det ändå kan vara viktig. Det beordrades att ett hus som stod väldigt nära strandkanten, vilket Per-Richard Molén redan har berättat om, skulle brännas ned. Ägaren godtog det med tanke på det scenario som man förväntade skulle ske om huset skulle råka rasa av sig självt. Då skulle det kunna täppa till vattenflödet vid en bro, vilket skulle kunna leda till att bron rasade, och nedanför ligger en bensinmack, vilken skulle kunna följa med. Det skulle kunna leda till en fruktansvärd katastrof. Men vad händer nu för den här mannen? Vem betalar. Är det Räddningsverket, kommunen eller Vattenfall? Kommunen säger att man har möjlighet att betala vad huset var värt när det hade runnit vatten två dygn genom huset. Men är det inte det faktiska värdet som mannen i fråga skulle behöva få? Fru talman! Vi måste ta lärdom av det inträffade, så att vi är beredda om det händer igen. I utredningen om en svensk klimatstrategi har man ju tydligen talat om att detta kommer att hända flera gånger. Det stod att det skulle kunna hända i södra Norrland, vilket också hände. Därför måste lagstiftningen och ersättningsansvaret sättas i fokus när det gäller förebyggande och skademinimerande åtgärder. Vi har under debatten talat om växthuseffekten och om att vi måste minska koldioxidutsläppen. Till Matz Hammarström kan jag säga att jag just i dag har tagit del av en rapport från Europeiska kommissionen som säger att sedan 1995 har bilarna minskat med 5,6 %. Att säga att de inte har minskat något är alltså inte riktigt rätt. Däremot är det tyvärr så att det ändå är alldeles för mycket. Tyvärr är det också så att Stockholmsbänken är tom, och det är ju i Stockholm som de största koldioxidutsläppen från bilarna sker. Vi måste i alla fall se till att skapa långsiktiga spelregler. Vi i Centerpartiet accepterar inte den lösning som regeringen och dess stödpartier driver i finansplanen, där man föreslår att biobränslen ska beskattas. Hur kan Miljöpartiet ställa sig bakom det? Vi tycker att det är viktigt att man ser över hur räddningstjänsten ska arbeta. Det står i dag att staten ska ersätta kostnader för räddningstjänsten. Gävle processar fortfarande om vem som ska ersätta de merkostnader som snöovädret för ett par år sedan orsakade. Vi tycker att det är värt att titta på en katastroffond, kanske med utgångspunkt i hur man har det i t.ex. USA och Kanada. Vattendomarna måste självfallet ses över. Och kommittén som nu arbetar med miljöbalksuppföljningen hade för två veckor sedan inte fått något uppdrag från miljöministern. Jag hoppas att denna debatt leder till att det kommer. Det är många frågor som vi funderar över, inte minst om kommunen ska bekosta Vikbron, som är av kulturhistoriskt värde.

Fru talman! Jag kan hålla med Birgitta Sellén om att det är synd att Stockholmsbänken är alldeles tom. Jag hoppas att åtminstone någon lyssnar på sitt rum. Fru talman! Rubriken på dagens debatten är, som nämnts, Översvämningarna i Norrland. Debatten hittills har ju i stor utsträckning handlat om växthuseffekt och klimatpolitik, vilket givetvis är övergripande och ödesfrågor. FN:s klimatpanel har, precis som miljöministern tidigare sade, konstaterat att sammanvägningen av tillgängliga observationer visar att det är vi människor som har påverkat klimatet. Det är alltså, som många sagt, i högsta grad angeläget att vi reducerar utsläppen av koldioxid, vilket vi måste göra bl.a. genom att begränsa användningen av fossila bränslen. Folkpartiets representant i Klimatkommittén har framhållit att beslutet om stängning av en reaktor i Barsebäck, som tre partier stod bakom, leder till en ökning av vårt lands koldioxidutsläpp med flera miljoner ton per år. Men detta hade, såvitt jag har fått höra, Klimatkommittén inte mandat att behandla, utan man inriktade sig i huvudsak på transportsektorn. Folkpartiet har i sin reservation till kommittén föreslagit en strategi i fyra steg för att nå en minskning av utsläpp av växthusgaser med 4 % till år 2010 - inte 2 % som några har nämnt. Ett viktigt steg i den strategin är enligt vår mening att vi behåller de kärnkraftverk som vi har till dess att vi hittar miljövänliga ersättningar, precis som bl.a. Ulf Björklund var inne på. Jag är alltså lika orolig som tidigare talare över växthuseffekten och dess påverkan på bl.a. vattennivåerna. Men jag vill ändå koncentrera mig på det som i dagsläget är mest akut för de människor i Norrland som har drabbats av stora skador på sina fastigheter. Översvämningarna i somras var inte de första. Problemen började redan på 1980-talet, och många människor har lidit svåra förluster, både ekonomiskt och mentalt, när deras hem har kommit till skada. TV-programmet Reportrarna visade för en tid sedan skrämmande bilder av det som hände under sommarens översvämningar - hus som rasade och följde med vattenmassorna, hus som brändes upp, kringflutna gårdar och vägbankar som har skurits av, precis som här har nämnts. De som har drabbats ställde frågor om vem som bar skulden. Landshövdingen i Västernorrland framförde t.ex. uppfattningen att det inte fanns skäl att pröva om vattendomar - en fråga som jag har intresserat mig speciellt för - medan landshövdingen i Västerbotten för några år sedan sade att han ansåg att det behövs. Och jag vill gärna ställa frågan till den som kan svara, nämligen miljöministern. Vem av dem har rätt? Jag har flera gånger, senast under den gångna sommaren, ställt frågor till regeringen om omprövning av vattendomar. Detta har flera talare också varit inne på. Svaret till mig från miljöministern i augusti innebar i korthet att regeringen tillsatt en kommitté med uppdrag att utvärdera tillämpningen av miljöbalken, bl.a. prövningsordningen och andra regler för mål om tillstånd enligt denna balk. Han har också anfört att han har för avsikt att föreslå regeringen att reglerna för omprövning av gällande tillstånd för vattenanläggningar och vattenreglering ses över. Såvitt jag vet har det inte skett, men jag ber miljöministern att svara på om så är fallet. Om översynen har startat, hur länge dröjer ett besked? Det har i många sammanhang påtalats hur viktig översynen av gällande vattendomar faktiskt är för de människor som bor längs älvarna. Det är bråttom. Vi har hört många exempel från flera talare på hur människor lider skada. Det är ju länsstyrelsernas försvarsenheter som har tillsynsansvaret i de här frågorna, men enligt uppgifter som jag har fått fungerar det dåligt, åtminstone på sina håll. Information till berörda människor kommer alldeles för sent, eller inte alls, trots att riskerna för översvämningar har varit uppenbara. Det är därför angeläget att det påpekas för de ansvariga att det här är viktiga uppgifter. Om de inte har resurser till det får vi väl se till att de får det. Jag vill nu på det bestämdaste uppmana alla riksdagsledamöter, framför allt från de norra delarna av Sverige som ju är mest berörda, att ställa sig bakom ett samfällt krav till regeringen att mycket snabbt agera för att göra det möjligt att få en omprövning av gällande vattendomar, och olika skadeersättningar och sådant som vi tidigare varit inne på. Det räcker inte att hänvisa till sittande utredningar och förslag som ska lämnas till regeringen. Någonting måste göras nu.

Fru talman! Visst bryr vi oss om de drabbade människorna i Norrland. Björn von Sydow, försvarsministern, jag själv och ytterligare en kollega var snabbt på plats för att skaffa oss en bild av vad som hänt, men också för att skaffa oss en bild av hur människor hade drabbats. Regeringen var väldigt snabb med att anslå en summa pengar för stöd till de här områdena, och garanterade dessutom ett snabbt återställande av den skadade infrastrukturen. Det stödet kan man se som ett första försök till en katastroffond av det slag som efterlysts i diskussionen. Det är en fråga som jag tycker bör diskuteras vidare. Ett viktigt svar för dessa människor är att vi gör klart vad vi vill göra för att i möjligaste mån förhindra framtida olyckshändelser, framtida oväder av det här slaget och framtida översvämningar. Det är det vi i första hand diskuterar i debatten i dag. Per-Richard Molén är litet oförsiktig, tycker jag, när han ifrågasätter om klimateffekten egentligen har någon betydelse. Jag hoppas att Per-Richard Molén så småningom kommer att ansluta sig till den övervägande majoritet av experter och politiker som nu tydligt ser det sambandet, och som också ser att detta innebär ett ansvar för oss att reagera och agera. Vi måste hitta bra strategier för att möta det här hotet i framtiden, inte minst för människorna i de bygder som hotar att drabbas av framtida oväder och katastrofer, i Sverige och naturligtvis även i andra länder som är mer utsatta. Det har ställts några frågor om vad regeringen nu gör. Vi ska se över vattendomarna. Vi har haft kontakter med miljöbalksutredningen. Det är litet knepigt, för det finns olika ansvarsområden. Jag kommer därför att sammankalla ett möte med kommerskollegium, som har ett ansvar i den här frågan, och landshövdingarna i de berörda länen - landshövdingarna har redan på många håll dragit igång en undersökning - för att hitta det bästa, smartaste och effektivaste sättet att undersöka detta. Vi lägger ett uppdrag till Boverket för att se över om det behöver införas särskilda regler för hur man placerar hus med tanke på den risk för översvämningar som vi nu har sett exempel på. Vi lägger ett uppdrag till SMHI för att de ska dra lärdomar av erfarenheterna från sommaren, så att rapporteringen kan bli ännu effektivare i framtiden. Jag vill tillägga att vi naturligtvis kommer att lösa de problem som Karin Svensson Smith pekade på. SMHI ska också även i fortsättningen vara en aktiv aktör i det internationella samarbetet på det här området. Matz Hammarström frågade mig om min syn på koldioxidbeskattningen i framtiden. Jag är övertygad om att vi måste använda koldioxidbeskattning som ett aktivt instrument inom ramen för en skatteväxling i framtiden för att möta de hot som vi diskuterar här i dag. Jag tror däremot inte att det hade varit bra om vi nu hade satsat på massiva skattehöjningar efter de rejäla prishöjningar på bensin och diesel som har ägt rum under ett och ett halv år. Notan för de svenska bilisterna har, för bensin och diesel, ökat med ungefär 18 miljarder kronor under de senaste ett och ett halvt åren. Av det är de rena momshöjningarna 3-4 miljarder kronor. Om vi sätter de siffrorna i relation till vårt mål för skatteväxling, som är 30 miljarder kronor på tio år, är det klart att vi redan har fått en oerhört kraftig effekt av det slaget.

Fru talman! Det var glädjande att Kjell Larsson först sade att koldioxidskatt är nödvändig som en del av en aktiv klimatpolitik. Det är litet mer oroväckande att han sedan sade att vi ska anpassa våra möjligheter att höja koldioxidskatten till världsmarknadspriset på olja. Vad gör vi om vi har höjt koldioxidskatten och världsmarknadspriset stiger? Ska vi sänka koldioxidskatten då, eller hur ska vi bära oss åt? Vi måste föra en aktiv och rakryggad politik oberoende av om världsmarknadspriset går upp eller ner. Till Birgitta Sellén vill jag säga att det är bra att läsa hela texten när man läser ett dokument. I politiska sammanhang brukar sista meningen vara avgörande. Där står det, med anledning av den här debatten: Med anledning av ovanstående begär Miljöpartiet de gröna härmed en särskild debatt om växthuseffekten och klimatpolitiken. Jag tror att Birgitta Sellén också har läst slarvigt i EU-skriften, eller bara citerade slarvigt. Birgitta Sellén sade att sedan 1995 har bilarna minskat med 5,6 %. Vad betyder det? Skulle det vara 5,6 % färre bilar, kör de mindre eller är utsläppen mindre? Det är möjligen så att utsläppen per bil har minskat med 5,6 % i genomsnitt, men vi har ofantligt många fler bilar, och körsträckorna är ofantligt mycket längre än tidigare. Vi har ett nettotillskott av koldioxidutsläpp trots att utsläppen per bil är mindre. Jag tycker att debatten har visat att det är dåligt beställt med det politiska engagemanget för en radikal miljö och klimatpolitik. I stort sett hela den borgerliga sidan väljer att ställa sig utanför. Moderaten Per-Richard Molén och Centerns Birgitta Sellén väljer att i den här debatten fokusera mest på enskilda ärenden som myndigheter och kommuner är ansvariga för och som vi alltså inte har någon rådighet över här i riksdagen. Ulf Björklund från Kristdemokraterna ifrågasätter, även om han hänvisar till försiktighetsprincipen, om det verkligen finns något samband mellan koldioxidutsläppen och temperaturhöjningarna. Om det beror på mänsklig aktivitet, sade Ulf Björklund, om forskningsrönen är sannolika, då kan det finnas ett samband. Jag tycker att vi borde ha kommit så långt att vi inte ifrågasätter sambandet. Björklund om. Vi höjde dieselskatten med tio öre per liter. Det är inte direkt någon chockhöjning. Vad säger Kristdemokraterna då? Alf Svensson säger så här: Regeringens höjning av dieselskatten med tio öre litern kommer att få förödande effekter för svensk åkerinäring och svenska bönder. Vi kristdemokrater har gång på gång framfört att vi vill ha sänkt dieselskatt. Vart tog ansvaret och etiken vägen? Lika illa är det med Moderaterna. Partisekreteraren Johnny Magnusson har vid en massa olika tillfällen talat om hur Moderaterna tar fighten i riksdagen mot de rödgröna och lägger fram förslag om hur vi äntligen lyckas sänka skatterna på bensin och diesel. Var har vi ansvaret och etiken? Vi måste göra någonting radikalt och förebygga så att vi förhindrar att den här typen av översvämningar och katastrofer drabbar oss med ännu större kraft i framtiden. Jag, liksom Karin Svensson Smith och miljöministern, har sagt oss vara positiva till någon form av katastroffond. Från Miljöpartiets sida har vi motionerat om ett särskilt anslag för förebyggande åtgärder. Vi vill också ompröva en del av de gamla vattendomarna. Men framför allt måste arbetet medvetet och långsiktigt inriktas på att förhindra framtida översvämningar, och för det behöver vi ha en radikal klimatpolitik. Jag hoppas att även de borgerliga partierna i sinom tid ska inse detta och sluta upp bakom en sådan politik.

Fru talman! Den extra debatten om översvämningarna i Norrland visar att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i betydligt högre grad vill diskutera de offentliga systemen, klimatfrågor och växthuseffekter. Samtidigt möts människorna i de berörda områdena av en lång rad av problem, inte minst inför vintern. Vad tror ni att de berörda människorna i de här områdena förväntar sig av den här extradebatten? Inte är det väl en debatt om växthuseffekter och klimatfrågor, hur viktiga de än må vara. Det har tidigare inträffat naturkatastrofer. En del av oss minns olyckan i Surte, som ledde till långa juridiska processer där enskilda människor drabbades. Låt oss lära någonting av det här. Låt oss nu, medvetna om att naturkatastrofer kan inträffa även i Sverige, utforma något slag av katastroffond och någon typ av anvisningar som ger de enskilda människorna ett rättesnöre för hur de ska agera. Jag håller med statsrådet Kjell Larsson om att ni snabbt var ute med att lova pengar, men fortfarande tre månader efter olyckan saknas det från Finansdepartementet anvisningar om hur kommunerna ska kunna disponera de här pengarna för att klara sina egna problem och sina invånares mycket akuta svårigheter inför den här vintern. Jag tycker att den extra debatten om översvämningarna i Norrland ska handla om detta. De andra delarna kan vi ta upp vid ett kommande tillfälle.

Fru talman! Om riksdag och regering verkligen tar de drabbades lidande på allvar insisterar jag på att de ska koncentrera sig på att vidta de förebyggande åtgärder som behövs för att inte nytt lidande ska uppstå. Vi kräver att så ska ske. Jag anser uppriktigt sagt att det är något skenheligt att uttrycka sin medkänsla med de drabbade samtidigt som man motarbetar den absolut mest effektiva klimatåtgärden, nämligen att höja priset på fossila bränslen. Fru talman! Vi har pratat om ansvar. Varför tog inte vattenkraftsbolagen SMHI:s varningar på allvar? Anledningen var förstås att man satte kortsiktiga vinstintressen före samhällsekonomiska intressen. Det har skett tidigare - detta var inte första gången. Försäkringsbolag och kommuner har vid tidigare översvämningar krävt att kraftbolagen och deras vattenregleringsföretag ska ersätta skadorna. Krav ställs också på skärpta regler för vattenhushållningen i våra älvar. Generellt gäller strikt ansvar för industriella miljöolyckor. Undantag görs dock för den här sortens olyckor, där vållanderegeln gäller. Det innebär att kraftindustrin inte behöver betala skadorna så länge regleringen fullföljs enligt vattendomarna. Samhällsekonomiska argument talar dock för ett strikt ansvar i fall som detta, där industrin genom kontroll av flöden påverkar olyckornas storlek och förlopp. Detta har länsstyrelsen i Västernorrland påpekat, och jag tycker att det är en mycket rimlig synpunkt. Frågan är vilka åtgärder vi kan vidta. Vad har vi ansvar för? Klimatåtgärder är det viktigaste, men att förebygga att nya sådana här olyckor sker på grund av vattenbolagen är väl så viktigt.

Fru talman! Jag skulle vilja ge ett exempel för Ett bussföretag i Norrland får som konsekvens av den berömda gröna skatteväxlingen 6 600 kr i minskade arbetsgivaravgifter och 76 000 kr i ökade dieselkostnader. Vad ska man kalla det? Matz Hammarström! Prishöjningen är 10 öre 2001 och 25 öre i år. Vi vet hur man i Miljöpartiet för diskussioner om de nivåer som man helst av allt skulle vilja ha. Regeringen har lyckligtvis fungerat som en broms i sammanhanget. Miljöministern nämner ingenting om etanolen. Varför kan inte SEKAB i Örnsköldsvik eller Dala Etanol få skattebefrielse, när man ur biomaterial kan tillverka svensk etanol i stället för att importera dålig etanol från Sydeuropa och därmed kan skapa hundratals nya arbetstillfällen i vårt land? Varför bromsar regeringen detta, dessutom med hjälp från Miljöpartiet? Detta är förvånansvärt. Fru talman! När Sverige övertar ordförandeskapet i EU i januari är det angeläget med en tydlig klimatstrategi. Sverige bör bl.a. driva frågan om en gemensam koldioxidavgift inom unionen. Vi kan inte ensamma ha den typ av avgifter som vi har och tro att svenska företag då ska klara en hård konkurrens. Klimatkommittén föreslår i linje med ett tidigare kd-förslag ett nationellt klimatråd. Vi tycker att det är bra. Jag vill, eftersom min talartid är ute, avslutningsvis önska miljöministern lycka till, inte minst under det halvår när vi har ordförandeskapet och ska fokusera på den här typen av frågor. Jag vill också klart deklarera för Matz Hammarström och Miljöpartiet att vi inte längre har tid att chansa. Vi måste ta tecknen och hoten på allvar, och kristdemokraterna kommer att vara aktiva i det sammanhanget.

Fru talman! Också Centerpartiet tar allvarligt på allt det som har hänt. Vi kommer att jobba mycket för den svenska klimatstrategin. Den ligger mycket väl i tiden och har riktat uppmärksamhet på vad som händer. Jag ser med förväntan fram emot allt det som Kjell Larsson här har lovat, men jag oroas över att koldioxidskatten ska höjas innan vi har fått fram de alternativa bränslena. Får vi inte det inom en snar framtid gör det nästan ingenting om det är översvämningar i Norrland, för då har vi inte längre råd att bo där. Vem har vilket ansvar? Jag skulle vilja veta vilket ansvar staten har, Matz Hammarström. Du sade att de frågor som vi lyft fram egentligen inte är statliga. Jag skulle också vilja få svar på min fråga hur ni kan ställa upp på uttalandet i finansplanen att energiskatten på sikt ska breddas genom att biobränslen inkluderas. Jag har här bara återgivit halva uttalandet, men jag vill säga att jag har läst det i dess helhet. Man kan också fundera över de följder som uppstår och hur dessa problem kan lösas. Frågan är om vi inte återigen ska gå igenom vad som händer om kommuner och regioner som producerar vattenkraft skulle få tillbaka 1 öre per kilowattimme. Då skulle situationen i somras ha varit betydligt gynnsammare för de kommuner som drabbas, eftersom dessa tillhör producerande regioner där uppe. Larsson. Något som generellt har drabbat många är skador på enskilda vägar. Enligt uppgifter i årets budget har detta inte behandlats. Det finns alltså inga medel för att bekosta dessa vägskador. Jag skulle vilja veta hur miljöministern ser på den frågan. Jag vill till sist säga att det är viktigt att tala om globalt samarbete, som här har berörts, men att vi också måste utnyttja möjligheterna att samarbeta inom EU i dessa frågor.

Fru talman! Miljöministern sade i sitt senaste anförande att det vi i första hand diskuterar i dag är klimatpolitiken för framtiden. Kanske det ska uppfattas som en reprimand för att några av oss tog upp en dagsaktuell fråga som gäller dem som är drabbade under den här sommaren. Jag är glad att Kjell Larsson har påbörjat arbetet med att försöka få till stånd en omprövning av en del vattendomar. Sedan är givetvis jag och Folkpartiet helt överens med alla andra i den här kammaren och också utanför att miljöpolitiken på lång sikt är det viktigaste för hela världens överlevnad. Jag vill säga följande till Matz Hammarström apropå hans kommentar om de borgerliga partiernas uppfattning i miljöfrågor. Folkpartiet har i Klimatkommittén, som jag sade förut, lagt fram en väl genomtänkt strategi för minskning av koldioxidutsläppen med 4 % till år 2010. Men vi tror t.ex. inte att det är realistiskt att just nu lägga mer beskattning på bensin. Där t.ex. jag bor kan man inte åka annat än bil för att förflytta sig om man inte åker cykel, och det kommer man inte så långt med. Varför inte t.ex. stimulera byte av tvåglasfönster till treglasfönster? Det lär finnas 80 miljoner kvadratmeter tvåglasfönster i vårt land. Stimulerar man ett byte av dem kan vi spara mycket energi. Jag har väckt en motion om det, och den får vi diskutera senare. Sedan vill jag bara säga till Centerpartiet om detta med 1 öre per kilowattimme att en majoritet i den regionalpolitiska utredningen har avfärdat det. Det utgår redan en nedsättning av avgiften för elkraften i dessa områden. Ska vi ha en solidaritet landet över är det svårt att ge speciella favörer till vissa grupper.

Fru talman! Visst ska vi diskutera det som hände i Norrland i somras. Men huvudrubriken för debatten är ändå klimatpolitiken. Jag tycker att jag har diskuterat det som hände i somras. Jag förstår inte varför inte Per-Richard Moléns parti har begärt en särskild debatt om själva översvämningarna. Nu har Matz Hammarströms parti begärt en debatt om klimatpolitiken i anslutning till detta, och den debatten har vi här i dag. Den debatten är oerhört viktig, långsiktig och nödvändig för oss att föra. Jag vill gärna tala lite grann om det internationella arbetet, delvis därför att jag är väldigt uppslukad av det för närvarande. Det är särskilt den delen av mina arbetsuppgifter som nu tar den största tiden. Utgångspunkten kan vara att titta på Sverige. Sverige ligger väldigt bra till när det gäller utsläppsnivåer. Vi har ungefär 6 ton koldioxid per invånare och år. Det kan man jämföra med andra länder. Jag roade mig med att jämföra den här situationen med Kajsa Bergqvist, som nu har ett rekord på 2,01 i höjdhopp. Vi diskuterar nu att försöka skärpa ambitionen så att vi minskar utsläppen med 2 %. Om Kajsa Bergqvist ökar sitt resultat med 2 % hamnar hon på 2,05. Det är ett väldigt bra resultat. Om vi tittar på ett land som t.ex. Tyskland, som ligger någonstans i mitten av den europeiska ligan, motsvaras det av att det ligger på 1,09 i höjd. Deras åtagande för år 2010 innebär att de ökar väsentligt, men inte längre än till 1,37. Detta för att illustrera vilken unik situation Sverige har när det gäller utsläppsmängden av koldioxid och också lite grann peka på att det finns väldigt stora skillnader i världen.

I en värld med de skillnaderna i utsläpp, och därmed också skillnader i ekonomisk utvecklingsnivå, i en värld där vi oförståndigt nog har byggt väldigt mycket av vår rikedom, vårt välstånd och vår industriella kapacitet på förbrukningar av fossila bränslen, måste vi nu hitta fram till bindande, fasta och starka regler för hur vi ska kunna vända utvecklingen och få till stånd verkliga minskningar av koldioxidutsläppen. Det hastar. Det är bråttom. Vi ser redan nu effekterna av den globala uppvärmningen. Det är en magnifik uppgift. Vi står inför det stora eldprovet på det internationella klimatmötet i Haag i Holland i slutet på november. Vi måste hitta ett sätt att undvika att det skapas en mängd kryphål genom s.k. sänkor. Vi måste hitta ett sätt att se till att vi får en stark legalt inriktad sanktionsmöjlighet mot länder som bryter mot den internationella klimatkonventionen och mot Kyotoprotokollets ambitioner när det gäller utsläppsreduktioner. Vi måste hitta ett sätt att se till att vi inte skapar kryphål genom möjligheterna att handla med koldioxid och de andra s.k. flexibla mekanismerna. Vi måste göra det i en värld som präglas av stora skillnader och där det finns väldiga skillnader mellan de olika grupperingarna av länder. Lyckas vi inte kan vi inte heller ratificera protokollet nästa år, vilket är Sveriges och EU:s bestämda ambition. Vi kan då inte få till stånd de konkreta åtgärder som krävs, och då kommer hela det internationella klimatarbetet att lida ett allvarligt nederlag.

Fru talman! Birgitta Sellén frågade mig: Hur kan Miljöpartiet säga att på sikt ska basen breddas så att även biobränslen omfattas av energiskatt? Hon försäkrade mig att hon läst hela texten. Men det räcker inte med att läsa, man måste förstå den också. En invändning som ofta anförs mot skatteväxling är att skatteunderlaget försvinner när förbrukningen av oönskade ämnen minskar. Vi anser alltså - och det hade Birgitta Sellén upptäckt - att vi på sikt måste ta ut en energiskatt även på biobränslen. Men som en viktig del av vår skattepolitik finns också med att sänka energiskatten och i stället höja koldioxidskatten. Kristdemokraten Ulf Björklund står här i debatten om växthuseffekt och klimatpolitik och talar om ett bussföretag i Norrland som får 6 600 kr i sänkt arbetsgivaravgift och 76 000 kr i ökad dieselkostnad. Vad kallar man det? tror jag att Ulf Björklund frågade. Jag kallar det ansvarsfull klimatpolitik. Kristdemokraterna säger att vi måste ta växthusproblematiken på allvar, men att vi ska sänka skatten på bensin och diesel. Vad kallar man det? Jag kallar det hyckleri. Den globala uppvärmningen är verkligen en överlevnadsfråga. Det är gott att vi har en rödgrön budgetöverenskommelse att påbörja en skatteväxling med successivt höjda koldioxidskatter nästa år. Jag hoppas verkligen att nästa månads förhandlingar i Haag blir framgångsrika och leder till konkreta resultat för miljöns och för framtidens skull.

Fru talman! Jag vill återigen tacka Miljöpartiet för att ha tagit initiativet till den här debatten. Jag hoppas också att vi som är här och som är intresserade av klimatfrågan - tyvärr är vi inte så många av riksdagens ledamöter - också ser behovet av att nu försöka föra ut en bred debatt om klimatfrågan. Vi måste se till att uppmärksamheten på den här frågan ökar för att det i längden ska vara möjligt för oss att driva klimatfrågan i vårt eget land men också internationellt. Jag ser lite grann debatten efter översvämningarna i somras som ett genombrott för människors koppling mellan klimat och den här typen av naturkatastrofer. I så fall är det bra. Vi måste fortsätta att diskutera klimatfrågan och olika lösningar. Är det så att det fortfarande finns dem som tvivlar på sambandet mellan växthusgaser och klimatförändringar skulle jag vilja citera vad British Petroleums vd John Brown har sagt när han motiverade att hans företag hoppade av den lobbyorganisation som oljeindustrin tidigare hade för att bekämpa klimatansträngningarna. Han säger: Det finns nu ett samförstånd bland världens ledande vetenskapsmän och seriösa och välinformerade människor utanför vetenskapssamhället om att det finns en märkbar mänsklig påverkan på klimatet och ett samband mellan koldioxidhalten och temperaturökningar. Så i den mån ni till äventyrs inte skulle tro på mig, på Matz Hammarström eller på andra - tro för Guds skull på BP:s vd John Brown! Tack, fru talman!

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig hur en försöksverksamhet med el och fotboja kan hjälpa kvinnor som misshandlats av sina f.d. män att få trygghet i sina nya liv. Inom Justitiedepartementet pågår två projekt om eventuella nya användningsområden för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja. Båda är av intresse ur brottsoffersynpunkt. Det ena handlar om att utreda de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för att inleda en försöksverksamhet med elektronisk övervakning av män som meddelats besöksförbud. Det andra handlar om att använda elektronisk övervakning som ett led i frigivningsförberedelserna av långtidsdömda. Eftersom jag inte är helt säker på vilket av de båda projekten Inger Segelström åsyftar kommer jag i mitt svar att beröra dem båda. Brottsförebyggande rådet har på regeringens begäran genomfört en förstudie av de praktiska och tekniska förutsättningarna för en försöksverksamhet med elektronisk övervakning av män som brutit mot besöksförbud. Rådets bedömning är att den teknik som finns tillgänglig i dag gör det möjligt att använda elektronisk övervakning vid besöksförbud. Tekniken bör underlätta möjligheterna att beivra brott mot lagen om besöksförbud, och den kan också leda till att antalet brott av detta slag minskar. Däremot utgör tekniken inte något egentligt skydd för en kvinna om mannen i fråga verkligen har bestämt sig för att skada henne. Innan ett slutligt ställningstagande kan göras till om en försöksverksamhet bör inledas måste de rättsliga förutsättningarna för elektronisk övervakning vid besöksförbud utredas noga. I detta sammanhang bör man också undersöka andra alternativ för att förbättra möjligheterna till att ett besöksförbud efterlevs liksom för vad vi kan göra i övrigt för att förbättra skyddet för utsatta kvinnor. Dessa frågor övervägs för närvarande inom Justitiedepartementet. Avsikten är att redovisa detta arbete i en departementspromemoria, som beräknas vara klar kommande årsskifte. Först när den har varit ute på remiss kan ställning tas till om en försöksverksamhet bör inledas. Men jag vill framhålla att uppdraget till Brottsförebyggande rådet självfallet föranleddes av regeringens intresse för en sådan möjlighet. När det gäller det andra projektet - användning av elektronisk övervakning som ett led i frigivningsförberedelserna av långtidsdömda - har arbetet hunnit lite längre. I en departementspromemoria som för närvarande remissbehandlas föreslås att en försöksverksamhet med en sådan inriktning ska inledas nästa år. Förslaget är en följd av den ökade medvetenheten av vikten av att på olika sätt förebygga återfall i brott. En stor del av dem som friges från ett fängelsestraff återfaller i brott. Det måste vi försöka förhindra bl.a. genom att bli bättre på att tillvarata de möjligheter till påverkan och förändring som anstaltsvistelsen ger. I promemorian föreslås en treårig försöksverksamhet med ett intensifierat arbete för att underlätta de intagnas övergång från anstaltsliv till ett liv i frihet. Det innebär bl.a. att frigivningssituationen för varje intagen ska utredas och planeras på ett strukturerat sätt och i samarbete med den intagne, berörda myndigheter, organisationer och enskilda. Inom ramen för försöksverksamheten ska långtidsdömda få möjlighet att efter ansökan och individuell prövning verkställa högst fyra månader av straffet omedelbart före villkorlig frigivning genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja. Tekniken med intensivövervakning gör det möjligt för en intagen att tillbringa den sista tiden före villkorlig frigivning utanför anstalten och ägna sig åt arbete eller någon annan form av sysselsättning samtidigt som han eller hon kan stå under effektiv övervakning och få del av den hjälp och det stöd som kriminalvården och andra ansvariga myndigheter kan erbjuda. Detta innebär stora möjligheter till social och personlig träning under kontrollerade former. Den intagnes övergång från anstaltsliv till ett liv i frihet kan därmed underlättas, och det är min förhoppning att detta ska bidra till att minska risken för återfall i brott. Det är i sammanhanget viktigt att betona att möjligheten att verkställa sista delen av straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll är begränsad. Det ska alltid göras en individuell prövning, och medgivande till sådan verkställighet får inte lämnas om det kan befaras att den intagne kommer att avvika, återfalla i brott eller missbruka alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel. Den som sammanbor med den dömde måste också samtycka till verkställigheten. Självfallet bör verkställigheten inte heller ske i det gemensamma hemmet om brottet riktar sig mot en familjemedlem. Inom Justitiedepartementet ska man nu noga studera vad remissinstanserna anfört över förslaget, och jag hoppas att regeringen i början av nästa år kan lägga fram en proposition om en försöksverksamhet med ett intensifierat arbete för att underlätta de intagnas övergång från anstaltsliv till ett liv i frihet. Jag är övertygad om att det inte minst ur brottsoffersynpunkt är av stor betydelse att övergången mellan anstalt och frihet sker successivt och under kontrollerade former.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Orsaken till att jag skrev interpellationen var att alla vi riksdagsledamöter har fått Karolina Krafts bok Det är förbjudet! om hur det är att vara misshandlad. Det gäller just detta att ens före detta som misshandlat en helt plötsligt står där, och att man blir så rädd för att han helt plötsligt kommer nära en själv och barnet igen. Vi kan vara stolta i Sverige över att vi har fått en så bra kvinnofridsproposition, och över allt det arbete som man i dag gör i våra kvinnojourer. Men våldet fortsätter! Om vi inte ska låsa in de hotade kvinnorna och barnen i polishusen så måste vi nu stoppa de farliga männen. Jag läste om elbojprojektet i Ds 2000:37. Jag vet att fotbojor inte ger 100 % skydd för kvinnor, men har man hört bilar tjuta så vet man att man kan väcka nästan ett helt bostadsområde. Det tror jag skulle stoppa den hotande mannen - att han hörs. Framför allt skulle det här visa att vi i samhället ställer upp för den misshandlade kvinnan och säger: Vi ska göra allt vi kan för att skydda dig och barnet om din f.d. man hotar dig, därför att det är en kriminell handling. Detta gäller även om man bryter mot besöksförbudet. Därför vill jag också att kvinnor, eller rättare sagt män som har besöksförbud, ska få vara med i ett sådant här projekt så att vi har möjlighet att utvärdera och kunna dra erfarenheter av detta. För kvinnor i dag som lever med män som inte fortsätter att hota dem finns det farligaste hotet i dag inte på gatan eller på jobbet, utan det är den f.d. mannen som inte slutar att hota kvinnan och barnet. Därför måste vi göra någonting, och då tycker jag att fotbojor är ett sådant förslag. Det är detta som jag vill att ministern ska verka för.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

Fru talman! Vi kan konstatera att det finns ett mycket utbrett och omfattande våld mot kvinnor i just den här situationen, och vi är överens om hur upprörande det är. Det är lite synd att det just nu bara är kvinnor som deltar i debatten. Men det kan väl vara så att vi som kvinnor känner detta särskilt starkt. Jag hoppas att många män har samma inställning. Vi har ju försökt att lagstifta på olika sätt för att kvinnofriden också ska vara en realitet. Vi kan komma en bit på vägen, men vi måste naturligtvis göra mer hela tiden. Besöksförbudet är en metod, men då måste man också se till att det upprätthålls. Fotbojan kan kanske vara en metod. Många tror ju på den. Det var därför som Brottsförebyggande rådet fick i uppdrag av regeringen att titta på detta. Jag hoppas att man ska kunna gå vidare på det sättet. Jag tror att det är så som båda debattörerna här har sagt att det ändå förhindrar en man att utöva det här våldet. Man vet ju att det kommer att bli så mycket lättare att bevisa att det har skett, just därför att man vet var vederbörande är någonstans. Det är klart att det inte hindrar i alla lägen. Det ska vi också ha klart för oss. Detta är också ett uttryck för ett synsätt. I vårt skydd av kvinnorna kan vi inte bygga murar runtom och isolera kvinnorna. Vi måste titta mer på vad vi kan göra för att försvåra för männen att begå de här handlingarna. Det är just den strategin som har gjort att den här analysen av möjlig användning av fotboja är så viktig. Det handlar också om andra möjligheter, Inger René. Det sade jag också i mitt interpellationssvar. Vi undersöker också andra möjligheter att förhindra män att begå dessa brott. Alla som har goda förslag är mycket välkomna att komma med dem. Lagstiftarna har kommit en bit på väg, men mer behöver göras.
Fru talman! Jag var med för 20 år sedan och startade kvinnojourrörelsen i Sverige. Jag var aktiv under ett tiotal år på kvinnojouren på Kvinnohuset och Alla kvinnors hus i Stockholm. Jag tycker att vi har blivit väldigt bra på lagstiftning, och vi har tydligt talat om att vi inte accepterar det här våldet. Men det är fortfarande så att det finns män som fortsätter att slå. Jag tror inte, precis som jag sade förut, att det finns så mycket mer man kan göra för att skydda kvinnorna om det inte är så att vi ska låsa in dem i polishusen, och det är det ju ingen som tycker. Nu måste vi fokusera på männen. Då tror jag att vi måste pröva olika saker. Jag tror inte att strängare straff är någon lösning. Man ska självfallet kunna bli dömd till ett vårdprogram, få hjälp att komma till rätta med sina aggressioner och få hjälp med de problem man naturligtvis har i förhållandet till sin f.d. fru och även de gemensamma barnen. Men jag tror ändå att vi måste se de kvinnor som lever under det här hotet. Den dikt som var bakgrunden till att jag skrev den här interpellationen visar ju att kvinnor lever under det här hotet, och det är inte acceptabelt. Det är därför som vi måste pröva många olika alternativ. Vi måste våga göra det. Sedan kanske inte allting är bra, men vi måste pröva. Vi måste vända den här attityden och säga att vi inte accepterar att män slår kvinnor. Jag tror att fotbojor är en sak som kan visa att vi tar nästa steg. Jag tror att Karolina Kraft jättegärna skulle vilja att jag som avslutning lämnar över den här boken som jag har fått till Lena Hjelm-Wallén så att hon kan hämta inspiration från den och framför allt kan lämna över den till vår nya justitieminister.

Fru talman! Aldrig mer på armslängds avstånd måste vara målet för en misshandlad kvinna. Våld, makt och kontroll - mannen slutar sällan att utöva dessa tre saker när han är dömd för misshandel, och hon har små möjligheter att skydda sig. Dikten är mycket träffande. När mannen står framför henne eller knackar på dörren är det för sent, och tragedin kan ofta vara ett faktum. Hon lever i en värld av skräck. När larmet går hos polisen - och det är mitt lilla bidrag till tips - måste hon också få veta det. I dagarna har en känd kvinna vittnat om den sänkta livskvalitet man måste leva under när man känner ständig otrygghet på grund av någon som kommer för nära. Om det finns ett besöksförbud måste det också finnas en fotboja. Och finns det en fotboja måste kvinnan få signaler om att någonting är på gång. Om polisen bara underrättas är det inte säkert att polisen hinner fram. Polisen har som bekant lite för lite resurser. Det var mitt lilla bidrag till justitieministern.
Fru talman! När det gäller frågan om vad vi ytterligare kan göra, ser vi nu över besöksförbudsreglerna. Straffnivåerna, möjligheten att geografiskt utvidga området och sådana saker tittar vi på. Myndigheternas arbete för att förbättra rutinerna vid besöksförbud förbättras också genom olika typer av handledningar, genom att det finns med i utbildningen, osv. Stödpersoner till kvinnor i den här situationen är en fråga som ligger inom det arbete som nu pågår vad gäller brottsoffrens situation. Vi kommer till riksdagen också med det. Det pågår alltså mycket. Jag vill gärna betona det, liksom hur eniga vi är om detta för att kvinnorna i den här situationen ska känna att samhället står på deras sida och för att männen ska känna hur starkt vi tar avstånd från deras handlande. Förutom vad vi kan göra lagstiftningsmässigt handlar det även om vad vi kan göra just genom opinionen och genom att tydliggöra vad samhället har för syn. Då är naturligtvis riksdagsdebatter bra, framför allt när en sådan riksdagsdebatt faktiskt utgår från ett försök att med lite andra medel tydliggöra detta i form av en diktsamling som riksdagsledamöterna har fått del av. Jag menar att Karolina Kraft på det viset har gjort en god insats för att uppmärksamma oss på ett lite annorlunda sätt än vad som är vanligt som utgångspunkt i en sådan här riksdagsdebatt. Jag hoppas att det ska ha någon liten inverkan för att förbättra situationen.

Då följer frågestund. Följande statsråd kommer att delta: Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, statsrådet Ingela Thalén, jordbruksminister Margareta Winberg, statsrådet Ulrica Messing och miljöminister Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Får jag erinra om att det är en frågestund och att såväl frågor som svar ska vara korta - en minut vardera. Då börjar vi.
Herr talman! Jag vill ta upp situationen i Mellanöstern. Jag vänder mig till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Det är fruktansvärt våld som existerar där i dag. Israel har genom mycket uppenbara provokationer satt i gång en våldsspiral. Jag tror att vi alla är fruktansvärt oroade. Statsministern uttryckte i går i partiledardebatten att den optimism som han och alla andra vill kunna känna inför fredsprocessen i Mellanöstern är svår att tro på i dag. Det finns naturligtvis positiva tecken med FN:s generalsekreterares besök där i dagarna och möjligheterna att komma framåt där. Jag vill ställa en fråga till vice statsministern med utgångspunkt i ett svar från regeringen på en fråga från Berit Jóhannesson om situationen och vad Sverige gör. Svaret från utrikesministern var att Sverige fortsätter inom ramen för Sveriges möjligheter att spela en aktiv roll. Vad gör svenska regeringen, förutom att delta i EU:s samordning av aktioner och i FN, för att bidra till en fredlig lösning och att fredsöverenskommelsen kan genomföras?
Herr talman! Det är verkligen sant att vi gemensamt är mycket oroade över vad som händer i Mellanöstern just nu. Det finns mycket stora risker med utvecklingen både på den politiska nivån, dvs. att fredsförhandlingarna avbryts och vad det kan leda till för ytterligare konsekvenser, men väl så mycket direkt bland människor. Vi ser hur enskilda individer tar makten i egna händer. T.ex. börjar israeliska bosättare att ta makten i egna händer, och de frustrerade palestinierna ägnar sig åt stenkastning, vilket möts av kraftigt våld från den israeliska militärens sida. Det är en mycket oroande utveckling. Vad kan vi göra? Vi kan försöka tala med alla dem vi har kontakt med. Vi har ganska många kontakter. Det gör vi också. Vi kan verka inom FN och EU och dessutom ge humanitärt bistånd.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag vill understryka att jag verkligen tycker att det är angeläget att vi verkar inom det internationella samfundet, inom FN och inom EU. Därutöver måste vi även verka bilateralt. Sverige har under den nuvarande regeringen starkt förbättrat relationerna med Israel. Relationerna var redan tidigare mycket bra med palestinierna. Men många oroar sig för att Sverige inte är tillräckligt tydligt i sin kritik mot Israel. Israel har använt ett fruktansvärt övervåld mot de palestinier som har protesterat. Nästan hälften av dem som har fallit för israeliska kulor har varit barn. Har regeringen i direktkontakt med Israel och dess företrädare påtalat och fördömt de handlingarna? Jag vill också fråga om man från Sveriges sida har stött de krav som har kommit fram om en internationell undersökningskommission som ska granska just våldsbrottet.
Herr talman! Det är självklart att vi för fram våra synpunkter direkt till palestinska och israeliska politiker som vi har direktkontakt med. Vad gäller det övervåld som FN har påtalat och som vi själva kan se har vi framfört till den israeliske ambassadören i Stockholm hur vi ser på den saken. Vi har konstaterat det med kritiska ord. På det sättet nyttjar vi alla de kontakter som finns. Vi ska inte tro att detta är någonting som omvärlden kan lösa. Det är parterna själva på plats som måste få, återigen, fredsspåret att verka och inte våldsspåret.

Herr talman! Det är naturligtvis en mycket viktig fråga som Lennart Daléus tar upp, och det är en fråga som har bekymrat mig mycket och som jag har arbetat med mycket. Jag har åkt med Kustbevakningen för att se deras spaningsmetoder. Jag har träffat åklagare Alhem som har utrett frågan. Jag har talat med min namne, forskaren på Gotland, som framför allt har kartlagt hotet mot alfågelkolonin. Vi har genomfört stora delar av den s.k. Östersjöstrategin, som innebär att vi nu har mottagningsanläggningar i så gott som alla hamnar runt Östersjön för oljespill. Dessutom är de hamnarna avgiftsfria. Jag är naturligtvis inte nöjd med den situation vi har för närvarande. Jag upprörs lika mycket som Lennart Daléus eller någon annan för att detta ständigt fortsätter i som synes oförminskad omfattning. Jag kommer nu att i samband med nästa möte i HELCOM begära att HELCOM tar upp diskussioner om en fortsättning av Östersjöstrategin. Den är inte tillräcklig för att möta problemen. Jag har den senaste månaden träffat mina kolleger i samtliga baltiska länder och min ryska kollega, naturresursministern. Jag har tagit upp denna fråga direkt med dem, och jag har dessutom sänt ett brev till naturresursministern i Ryssland med mina synpunkter.
Herr talman! Jag tycker att det var ett bra svar. Det visar på att miljöministern har rört sig och agerat i den principiella frågan. Det har skett lite av en förbättring. I mitten av 90 talet var det ungefär 500 utsläpp per år. Nu är det nere i kanske 350. Det som oroar är att utsläppen fortsätter utan att det går att få tag på de skyldiga och att utsläppen sker på sådana ställen att de drabbar känslig natur och områden som människor - inte minst nu i Stockholmsområdet med Stockholms skärgård - så väl behöver för rekreation och friluftsliv. Herr talman! Detta visar på att miljöministern har tagit frågan på allvar. Jag kan bara be miljöministern att ta fram klorna i EU-arbetet. Släpp dem inte. Hugg tag i dem. De får inte hålla på så. Lycka till!
Herr talman! Jag tackar Lennart Daléus för det han har sagt. Olika typer av kontakter är något som vi alla måste engagera oss i. Till den lista jag räknade upp i mitt förra anförande kan jag föra att vi i vår ska lägga fram en proposition med förslag som - det är min förhoppning - kommer att kraftigt öka möjligheterna att komma åt de brottslingar som fortsätter med denna hantering. Det är en proposition jag ser fram emot. Vi behöver större möjligheter att sätta åt de fartyg och befälhavare som ägnar sig åt denna verksamhet. Jag tror också att det finns möjligheter att förstärka spaningen på området. Jag kommer naturligtvis både inom EU och i den internationella maritima organisationen IMO att se till att Sverige - med min kollega Björn Rosengren som närmast ansvarig - fortsätter att spela en aktiv roll på området. Det finns ytterligare en fråga som vi måste uppmärksamma. 70 % av all oljetrafik över Östersjön går på båtar med enkla skrov, av samma typ som Erika som förliste utanför Bretagne för ett halvår sedan. Därför är det särskilt viktigt att också inrikta sig på att komma bort från den här typen av fartyg, som är ett potentiellt hot om en miljökatastrof i Östersjön.
Herr talman! Jordbruksministern eller miljöministern får avgöra vem som ska svara på min fråga. I en dom som fastställdes i Göta hovrätt i förra veckan befanns en person skyldig till grovt jaktbrott därför att han hade dödat ett lodjur samtidigt som lodjuret angrep och dödade denna persons hund. Det befanns att varken brottsbalken, bestämmelsen om nöd eller jaktförordningen om skyddsjakt kunde ge honom detta tillstånd att döda lodjuret. Enligt min uppfattning är det en orimlig situation att man ska hamna i fängelse därför att man skyddar sin egendom, som i det här fallet betraktas som en familjemedlem. Jag skulle nu vilja fråga om man kan förvänta sig att regeringen är beredd att ta initiativ för att ändra lagstiftningen, bl.a. på så sätt som Rovdjursutredningen har föreslagit i sitt betänkande.
Herr talman! Jag känner inte till omständigheterna kring det här fallet, och även om jag kände till dem hade jag inte kunnat gå in och diskutera ett enskilt domslut. Vi bereder för närvarande Rovdjursutredningen för att lägga fram en proposition i den frågan om några månader. Jag kan tyvärr inte heller där ange vilken hållning regeringen kommer att inta när vi är färdiga med det här arbetet. Däremot vill jag passa på tillfället att säga, utan att det alls har någon bäring just på det här speciella fallet, att vi bör skärpa synen på jaktbrott av det slag som vi har sett många exempel på och som har riktat sig mot våra stora rovdjur i skogarna. Det finns en lång rad av verkligt allvarliga fall av jaktbrott, med stora inslag av nästintill tortyr gentemot de här djuren. Det föranleder mig att säga att vi kommer att öka straffen för den typ av brott som riktar sig mot den här typen av djur.
Herr talman! Jag hade inte heller förväntat mig att ministern skulle kommentera det särskilda fallet, även om han nu i det andra stycket säger just att det var rimligt att det här skedde. Jag menar att det aldrig kan ha varit lagstiftarens mening, och att det väl måste anses strida mot rättsuppfattningen, att en person såsom i det här fallet ska behöva se sin hund eller något annat tamdjur sargas eller dödas av ett rovdjur utan att få möjlighet att avvärja ett sådant angrepp.
Herr talman! Som jag sade tidigare är jag förhindrad att kommentera det enskilda fallet. Jag känner inte till omständigheterna, och även om jag kände till dem hade jag inte kunnat kommentera det. Jag är förvånad över att Carl G Nilsson anser att han kan kommentera ett enskilt fall. Självfallet ska vi ha en bra och effektiv lagstiftning som skapar rättssäkerhet för människor. Men vi ska också ha en bra och effektiv lagstiftning som skyddar de stora rovdjuren. Det är naturligtvis helt fel, som Carl G Nilsson säger, att jag har kommenterat det enskilda fallet när jag säger det. Så är det inte alls.
Herr talman! Jag vill vända mig till vice statsministern, och jag har en fråga som liknar Eva Zetterbergs fråga. Jag är väldigt orolig över den minst sagt tragiska utvecklingen i Mellanöstern. Jag har i veckan fått två ögonvittnesskildringar från personer som just har kommit tillbaka och berättat om hur situationen är. Då var det 118 palestinier som hade dödats i ockuperade områden och 13 palestinier som dödats i Israel. Det var över 3 000 skadade, och över 40 % av dem var svårt skadade. Många bosättare hade också varit inne på de här sidorna, som Lena Hjelm-Wallén sade. Jag fick många exempel på misshandel, som var så grym att jag inte kan återge det här i kammaren. Jag har noterat att regeringen har gjort ett mycket klart uttalande från utrikesminister Anna Lindh och biståndsminister Maj-Inger Klingvall mot det israeliska våldet. Jag tar för givet att vice statsministern delar vad som sägs i det uttalandet. Därför gäller min fråga, utöver den fråga som ställdes av Eva Zetterberg om den internationella undersökningskommissionen, det gamla förslaget från palestinierna att det inte behövs några FN trupper för att skilja de båda parterna åt i fortsättningen. Jag tycker att beviset nu är uppenbart att palestinier och israeler inte klarar att hålla sig åtskilda, utan här krävs FN-medverkan. Det är min fråga till vice statsministern.
Herr talman! Berndt Ekholm tog upp den fråga som jag glömde att svara på när Eva Zetterberg ställde den, nämligen om undersökningskommissionen vad gäller våldet. Det är klart att det är bra, riktigt och nödvändigt att en ordentlig undersökning kommer till stånd. Det ställer vi oss självfallet bakom. Mycket av hela arbetet vad gäller fredsprocessen vilar på olika FN-resolutioner. FN har en mycket aktiv roll i Mellanöstern, i Israel och de palestinska områdena. Däremot är det för tidigt att tala om FN trupp eller någonting sådant. Först måste ju läget stabiliseras på något sätt. FN är inte i det läget att man tar sig in i något land mot landets önskan, och någon sådan önskan finns inte i dag. Vad alla parter i dag borde höra från alla parlament och alla regeringar är att de ska försöka lugna ned sina befolkningar och se till att de som har vapen inte använder dem på det sätt som sker i dag.
Herr talman! Jag inser att frågan om FN-trupp är komplicerad. Men jag tycker att utvecklingen nu visar att det är angeläget att lyfta den frågan på lämpligt sätt för att få israelerna att förstå att det skulle vara den bästa lösningen för att så småningom nå fram till en fredlig lösning, att motverka våldet på det sättet. Jag har en annan fråga som jag har stött på tidigare. Jag har sett hur kartorna ser ut i Israels förslag till lösning, och det innebär att man delar in Palestina i en massa öar omgivna av israelisk mark. En del kallar det homelands, och det är nog inte helt fel beskrivning. Jag vill fråga vice statsministern om hon anser att en sådan lösning står i överensstämmelse med de kända FN-resolutionerna 242 och 338, om man verkligen kan acceptera en sådan lösning av den palestinsk-israeliska konflikten.
Herr talman! Det har runnit mycket vatten under broarna sedan de där resolutionerna gjordes. De har hela tiden ifrågasatts av den israeliska sidan, men den palestinska sidan har ändå känt dem som ett stöd, även om den palestinska sidan i förhandlingar med Israel har varit beredd att frångå en del av resolutionerna för att få en uppgörelse till stånd. Vi har naturligtvis ingen anledning att överpröva detta och säga att det ska vara precis som det står i resolutionerna. Vi måste naturligtvis göra allt vad vi kan för att det ska komma en överenskommelse till stånd. Det var på gång innan Sharon besökte Tempelberget, och det hade kanske kunnat gå vidare denna höst - det fanns en möjlighet. Låt oss hoppas att vi kan rulla tillbaka det här igen till ett verkligt fredsspår.
Herr talman! Min fråga vänder sig till den minister som fram till i går var ansvarig för integrationspolitiken, och det gäller statsrådet Ulrica Messing. Det ska bli mycket intressant att höra vilka som är hennes konkreta slutsatser efter arbetet på det här området. Integrationspolitiken har en speciell tendens att klä sig i mycket vackra ord men åstadkomma oerhört lite. Jag brukar kalla mig invandrarveteran; jag har 30 år av svenskt liv bakom mig. På de 30 åren har jag hört enormt många vackra ord och sett oerhört lite vacker handling. Det är det som jag nu vill fråga det avgående ansvariga statsrådet om.
Herr talman! Vilken chans! Vilken fråga! Vilka möjligheter vi skulle kunna ha att debattera och diskutera integrationspolitiken om vi gjorde det i vid mening, så som Ana Maria Narti nu ställde frågan till mig. Den största skillnaden efter de år som vi har gått från att debattera och arbeta med invandrarpolitik till att arbeta med integrationspolitik är enligt min bestämda uppfattning att alltfler inser att integrationsfrågor är frågor som berör oss alla. Det är en fråga om hur vi ska förhålla oss till varandra och till det faktum att det i vårt land bor 150 olika nationaliteter i dag, och om hur vi ska dela på makt och inflytande, vilka kompetenser vi ska värdera och om vi ska se språk som en merit eller som ett hinder när vi pratar om barnen i skolan och när vi pratar om konkurrensen på arbetsmarknaden. Alltfler är aktiva i den debatten. Det är den största skillnaden. Den är viktig, därför att det är en av våra stora framtidsfrågor att kunna enas, samsas och utvecklas i vårt gemensamma samhälle och påverka ett Sverige som är nytt och modernt och i tiden. För att minska segregationen behövs det naturligtvis pengar. Vi ser också att människor med invandrarbakgrund är i majoritet i de segregerade områdena. Det stämmer inte överens med vad som gäller för befolkningen i övrigt. Det behövs pengar. Det behövs fortsatta starka lagar mot diskriminering, och det behövs en politisk vilja att använda den högkonjunktur vi nu har till att fördela välståndet och öka rättvisan. Det är också viktigt.
Herr talman! Tack så mycket för svaret. Då kan vi försöka gå lite längre och tala konkret. En grupp invandrarorganisationer hade en konferens i början på året här i riksdagshuset, då vi diskuterade EU-insatser mot arbetslöshet bland invandrare. En siffra var slående. Av alla projekt som hade beviljats pengar - det var över 1 800 i Sverige - var bara 1 % ledda av invandrare. Jag tycker att huvudsvårigheten på området är att man tar hand om invandrarna men att man aldrig skapar möjligheter för dem att ta ansvar för sig själva. Det vore intressant att höra statsrådets kommentar kring detta.
Herr talman! Jag vill inte alls att vi ska driva en politik där vi tar hand om varandra. Det är få människor i vårt land som behöver tas om hand. Däremot behöver människor möjligheter att ta de möjligheter, rättigheter och skyldigheter som vi alla har på allvar. Vi behöver inte driva en integrationspolitik som tycker synd om människor med olika etiska bakgrunder. Vi ska driva en integrationspolitik som tycker om människor utifrån den etnicitet, den religion och den kultur de har med sig. Jag tycker, förutom att debatten har blivit annorlunda, att det har hänt något. Alltfler är engagerade och intresserade, och det har också gjorts mycket konkret. Senast presenterade vi i budgeten ytterligare pengar till Diskrimineringsombudsmannen, ytterligare pengar till storstadssatsningen, där vi arbetar mot segregationen, och ytterligare pengar till arbetslösheten - till de människor som är välutbildade, flerspråkiga och som har en invandrarbakgrund och som ändå inte får ett jobb i högkonjunkturens Sverige. Det är konkret.
Herr talman! Jag har en fråga till miljöministern. I mars 1999 hade jag och miljöministern en debatt om dieselbränslet. Jag ställde då bl.a. en fråga om hur människor ska kunna välja mellan bensin och dieseldrivna bilar framöver, när man inte vet hur beskattningen kommer att se ut. Jag fick då inget tydligt svar. Jag tycker att det kan vara logiskt att de äldre dieselbilarna ska kosta lika mycket som de nya, som är renare. Problemet, herr talman, är tidsaspekten. Många människor kommer om några månader att få kanske fördubblad skatt och ska betala 3 000 kr extra för en äldre dieselbil varje år.

Herr talman! Jag håller naturligtvis med Johnny Gylling om att det är bra om man kan etablera det som kallas för fasta spelregler, så att folk vet vad som gäller när de investerar i en ny bil. Det är en ambition som vi bör ha. Men den går inte alltid att leva upp till. När det gäller dieselbilar har vi de senaste åren fått ganska skrämmande rön om vilka miljö och hälsoeffekter som framför allt äldre dieselbilar ger upphov till. Det är framför allt det att vi nu har kunnat upptäcka och analysera de små partiklarna som gör att vi har fått denna kunskap. Då måste det finnas möjligheter att både inom ramen för miljöpolitiken och för hälsopolitiken försöka förändra denna verklighet. Till det kommer att vi också har haft en ganska kraftig införsel av äldre dieselbilar från Europa genom direktimport. Det har också varit en ambition för oss att försöka stävja det av precis dessa skäl. Den förändring som Johnny Gylling är ute efter ska jag gärna motivera lite närmare under min nästa minut.
Herr talman! Jag skulle vilja ge ett exempel. En familj köpte en Mercedes 1980 - en ny bil - och man har vårdat den hela tiden. Man har ämnat ha den så länge man är frisk, har körkort osv. Så har man blivit pensionär, och man kör kanske några hundra mil om året. Från årsskiftet ska man betala ca 3 000 kr extra i fordonsskatt för denna bil. Bilen har kanske redan i dag ett lågt värde, och det kommer att sjunka eftersom skatten höjs så mycket. Dessa människor har inte haft någon tid på sig att sälja sina bilar och fundera på någonting annat. Det blir tre månader man har på sig. Min fråga kvarstår alltså. Kan regeringen tänka sig att ge dessa människor lite längre tid för att ordna sin tillvaro och sina bilaffärer?
Herr talman! Jag ska naturligtvis framföra dessa synpunkter till finansministern, som är den som hanterar denna typ av skattefrågor. Jag är inte säker på att jag kan utlova något för Johnny Gylling positivt resultat av den framstöten, men jag ska göra det ändå. Låt mig också tillägga att den höjning som nu sker för äldre dieselbilar på sätt och vis egentligen borde ha skett långt tidigare. När man avskaffade kilometerskatten 1993 avstod man ifrån att lägga denna skatt på dessa bilar. Det är det vi gör först nu. På sätt och vis kan man säga att de människor som har dessa bilar har haft en skattebefrielse under ett antal år.
Herr talman! Jag blir förvånad när jag hör vice statsministern tala om Mellanöstern. Det låter som om palestiniernas rättigheter med tiden kan devalveras, dvs. att den israeliska bosättningspolitiken, som innebär att man under de s.k. fredssamtalen har byggt ut bosättningar i snabb takt och byggt vägar överallt i Gaza och på Västbanken, belönas med att man får denna bit mark. Det som man ofta glömmer bort i dagens debatt är att det har pågått en ockupation under en lång tid. Det vi kallar fredsprocess har för människorna där inneburit fortsatt ockupation och ett fortsatt övervåld från militären. Det gäller inte bara dessa dagar, utan varje dag de senaste åren. Det är därför människor inte orkar mer. Jag har följt människors frustration. Folk ville ha fred, men man kan inte vänta på fred hur länge som helst. Det är det naturligaste i världen att kämpa mot ockupation. Det hade vi gjort i Sverige om vi hade varit ockuperade. Det som oroar mig är hur man framställer denna fråga i svenska medier. Jag såg häromdagen i Nyheterna hur palestinska föräldrar framställdes som om de skickade sina barn i döden. Vilka föräldrar i denna värld vill skicka sina barn i döden? Det är inga - inte muslimska och inte palestinska. Hur tänker vice statsministern agera för att denna bild av konflikten inte ska skapas i Sverige och i västvärlden?
Herr talman! Vi har fria medier. Därför har jag ingen möjlighet att agera i den delen. Däremot hoppas jag att det inte är något missförstånd om var vi står. Insikten om den frustration som finns inte minst hos dagens unga palestinier är ju så uppenbar. Jag har också varit i Gaza och på Västbanken. Det är så lätt att förstå att det blir stenkastning när man inte ser någon framtid alls och när man i sin frustration ser sig provocerad så som skedde för 14 dagar sedan. Det är inte alls svårt att förstå. Vi kritiserar det övervåld som har riktats mot framför allt de unga stenkastande palestinierna. Det är nämligen ett övervåld, med de här gummimantlade kulorna, som vi inte kan acceptera. Sedan räcker det inte att uttala en sådan här allmän kritik, utan det viktiga är att man kommer i gång med arbetet för att nå fred. Det är ändå det som är det viktiga.
Herr talman! Låt mig ge en bild av det som har förekommit nu men även tidigare. Det är en demonstration på det som kallas palestinskt självstyre. Pansarvagnarna kommer fram; det har jag personligen upplevt. Detta är naturligtvis en provokation för dessa människor som då börjar kasta sten, och då skjuter man tillbaka. Det här har hänt tidigare. Det här är också vad som händer nu på de ockuperade områdena. Visst har vi politiker ett ansvar för den bild som skapas i medierna. Tänk er den frustration som i dag skapas bland de araber, muslimer och palestinier som bor i Sverige som känner att den här bilden inte speglar att det är en ockupation. Då skapar vi konflikter här. Och vi ser en konflikt som skapas mellan den muslimska världen och västvärlden. Det är en konflikt som jag är väldigt rädd för. Tyvärr måste vi ha en rättvis fred, och vi måste ha resultat snabbare. Det går inte att bara gå tillbaka till fredssamtalen. Vi måste ha en konkret slutgiltig fred, så att vi kan lägga den här konflikten åt sidan och gå vidare. Jag vet att Sverige skulle kunna bidra. Bl.a. borde Sverige agera, vilket man inte har gjort tillräckligt, när det gäller export av varor som enligt internationell rätt inte borde få exporteras, nämligen varor som är producerade på ockuperad mark. Det har Sverige accepterat. Dessa varor har exporterats av israeler till Sverige och EU, och det har man godtagit. Hur agerar vice statsministern i det avseendet?
Herr talman! Inom EU har vi så långt tillbaka som när jag var utrikesminister diskuterat just denna fråga om varor som kommer från ockuperade områden. Det är naturligtvis någonting som vi inte kan acceptera. Och det har vi klargjort också för den israeliska regeringen. Låt mig säga att en stat som Israel har rätt att upprätthålla ordningen i sitt eget land, först och främst. Det ska man normalt göra med polis. Det gör normala länder. Dessvärre är det inte alltid en normal situation i Israel, och då blir det militärer i stället, och konfrontationerna blir så mycket starkare. Det gäller i synnerhet på de ockuperade områdena att det blir starka konfrontationer. Det är därför våra vädjanden är så starka om att man ska hålla tillbaka dem som har vapen - militärer och poliser - och naturligtvis också försöka lugna befolkningen i övrigt. Det måste ju bli en fred. Den kan vi inte föreskriva här i den svenska riksdagen. Det måste parterna göra.
Herr talman! Jag har en fråga till vice statsministern - hon får åtminstone sitta och vila medan frågorna ställs - som berör både hennes f.d. ansvarsområde och det nu interimistiska, och det kanske också i högsta grad berör henne i hennes egenskap av svensk socialdemokrat. År 1950 bildades MfS i DDR, det som vi känner mera som Stasi. För tio år sedan upphörde DDR att existera. Då blev det möjligt för oss att på ett helt annat sätt komma i kontakt med den myckna dokumentation som fanns angående spioneri. I våra grannländer har man verkligen tagit itu med det här. Men man har också uppmärksammat att Sverige har varit väldigt dåligt på det. Åtminstone har inte vi som är engagerade i de här frågorna sett att det har gjorts särskilt mycket för att ta reda på vilka det var som gick på spionutbildningen i Rostock, vilka det var som var uppgiftslämnare, agenter och spioner. Kalla dem gärna landsförrädare! Många av dessa människor är t.o.m. yngre än jag och statsrådet, som är födda samma år mitt i kriget, och är fortfarande mitt uppe i karriären. Vi vet alltså inte vilka de är om vi inte verkligen försöker ta reda på det. Det är också intressant att väldigt mycket av det här spioneriet var riktat mot statsrådets eget parti. Jag har en liten förteckning här bara över hundra av de dokument som finns i det s.k. Sira-registret. Man kan konstatera att ungefär vart tionde ärende som spionerna ägnade sig åt var riktat mot det socialdemokratiska partiet. När ska vi ta itu ordentligt med de här agenterna från DDR, svenskar och andra som verkade mot oss och som var potentiella landsförrädare?
Herr talman! Det är ju bra att det kommer till historien att det ofta var på det sättet att kommunistiska stater på olika sätt försökte bekriga socialdemokratin, infiltrera och rikta spioner mot socialdemokratin. Det var mycket vanligt förekommande under många årtionden. Det är också ett av skälen till att vi faktiskt ständigt och jämt förde kampen mot kommunismen så hårt och tydligt. När det gäller dessa personer är det en uppgift för myndigheter, framför allt polisen, att se vad som i dag kan beivras av det här, hur mycket som är preskriberat och vad som kan göras ytterligare. Vår polis har under åren haft goda kontakter också med underrättelsetjänster, så vi känner till en hel del av det här kanske på ett lite annat sätt än en del andra länder gör. När vi har talat med polisen om det här är det uppenbart att man känner till väldigt mycket. Naturligtvis finns det ett stort intresse hos polisen av att ta reda på allt som går att finna ut i de nu öppna arkiven.
Herr talman! Det var ju skickligt vänt av en skicklig politiker att börja tala om att socialdemokraterna har kämpat mot kommunisterna. Det vet vi, men faktum är att det finns oerhört mycket att göra. Och i våra grannländer har det uppmärksammats att svenskarna inte har hållit sig särskilt väl framme när det gäller efterfrågningarna hos t.ex. Der Bundesbeauftragte für die Stasifragen. Det finns alltså väldigt mycket. Det var ungefär 10 % som rörde sossarna i det här dokumentet. De andra 90 % berör oss andra eller Sverige som helhet. Man har faktiskt den uppfattningen att vi från svensk sida har varit oerhört slappa. Det får inte bli på samma sätt som när det gällde att jaga nazister, att de hinner bli lite patetiska, gaggiga gamla gubbar i 85 årsåldern som knappt vet vad de heter innan man kan ta itu med dem. Dessa människor finns fortfarande på karriärsstegen i Sverige. Vi kan ha dem nästan var som helst omkring oss. Det är väldigt viktigt att vi vet var de här opålitliga personerna finns. Jag tror att det vore bra för svenska folket att också se att man tar itu med de här frågorna på samma sätt som när det gäller andra odemokratiska rörelser och organisationer.
Herr talman! Självklart vill vi veta vilka som har varit spioner och som på något annat sätt har försökt skada vårt land eller organisationer och partier. Men det är inte en uppgift för oss som politiker. Det är en uppgift för polisen. Och jag vet att polisen har många andra kontaktkanaler. Man knackar inte bara på dörren till de formella myndigheterna i Berlin. Jag hoppas att polisen utnyttjar alla de här kanalerna, och jag kräver av polisen att man ska göra det. Det är nog bra att vi tar varje tillfälle i akt att faktiskt berätta om historien. Ibland verkar det nämligen som om man har glömt att det faktiskt under hela 40-, 50 och 60-talet var en mycket tuff kamp mellan socialdemokrater och kommunister. Det kanske också förklarar ett och annat i dagens politiska debatt.